Herr talman! När jag lyssnar på Sten Andersson kommer jag att tänka på jätten Glufs-Glufs. Hur mycket besparingar som man än stoppar i honom så blir han aldrig nöjd. Alldeles oberoende av i vilket ekonomiskt klimat som vi har diskuterat bostadspolitik eller något annat område där vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att vi med samhälleliga insatser omfördelar resurser, har ni moderater alltid sagt att det måste sparas och skäras ner. Statens inblandning måste minskas. Innan vi ens har fastställt det här beslutet - som vi är överens om får svåra konsekvenser - har ni moderater lagt fram nya förslag för riksdagen om besparingar på bostadsområdet med sammanlagt 4 miljarder kronor. Utöver vad som krävs för att man skall få balans i landets ekonomi vill ni gå vidare och spara för att möjliggöra kraftiga skattesänkningar. Nej, Sten Andersson, jag kan med gott samvete säga att jag försvarar de som är utsatta. Det kan ibland innebära att man måste spara, därför att de som är utsatta har det största behovet av att vi har en samhällsekonomi i balans. Men när Sten Andersson med darr på stämman säger att han sparar och försöker att ta hänsyn till dem som är utsatta, då är han inte trovärdig. När han sparar så gör han det av ideologiska skäl. Så har han alltid gjort och det tänker han tydligen fortsätta med.

Herr talman! Det är ett märkligt förhållande i kammaren just nu. Det är i alla fall nytt för mig. Jag försvarar hela den socialdemokratiska propositionen nr 186 och attackeras då av företrädare för socialdemokraterna i bostadsutskottet. Vad jag är överens med regeringen om är att man inte skall göra ytterligare nedskärningar för barnfamiljerna med 300 miljoner kronor. Vi anser att de samlade effekterna som drabbar barnfamiljerna går för långt. Barnbidragen minskar och flerbarnstilläggen försämras. De generella besparingarna drabbar alla och även barnfamiljerna. Därutöver kommer de redan i propositionen föreslagna försämringarna. Att därtill lägga ytterligare 300 miljoner i besparingar som drabbar barnfamiljerna anser vi vara helt orimligt. Även den bostadspolitiska utredningen har konstaterat att redan regeringens förslag slår hårt mot barnfamiljerna. Herr talman! Jag tror att Lars Stjernkvist misstar sig när han bedömer de samlade effekterna för barnfamiljerna och tycker att han i denna fråga borde lyssna mer på kamraterna i regeringen.

Herr talman! Lars Stjernkvist tyckte inte att det blev en riktigt rättvis bild, eftersom diskussionen väldigt mycket handlar om det som vi inte är överens om. Men samtidigt handlar det ju i det här fallet om att de individuella inkomstgränserna drabbar barnfamiljerna. Det är väl ändå en rättvis bild att så är fallet. Socialdemokraternas och centerpartiets stöd av moderaterna när det gäller att minska boendeytan, som ju ytterligare drabbar barnfamiljerna, är också en rättvis bild av vad som händer liksom svuxabidraget, där man tar bort barntillägget. Oroas inte Lars Stjernkvist av konsekvenserna för de äldre som studerar och har barn, vilka nu drabbas i andra led av det minskade bostadsbidraget? Visst handlar detta om prioriteringar, vilket är precis vad Lars Stjernström säger. För vår del har vi sagt att vi i det här fallet prioriterar barnfamiljerna före ungdomarna mellan 18 och 29 år. Det är naturligtvis väldigt svårt att prioritera den ena eller den andra gruppen, vill jag gärna medge. Så visst respekterar jag att socialdemokraterna vill prioritera ungdomarna. Men jag tycker ändå att i valet mellan dessa två grupper borde ungdomar, åtminstone i 18-20 årsåldern, kanske bo kvar hemma under åtminstone några år om de ändå är arbetslösa och det finns utrymme hemma. Som ung är man ändå betydligt mer flexibel än som en hel familj. De har enklare att flytta och röra på sig. Av det skälet har vi sagt att vi här tvingas att stödja barnfamiljerna. Oroas inte socialdemokraterna av den samlade effekten? Jag undrar om grundmålsättningen att varje barn skall ha ett eget rum finns kvar i verkligheten, eftersom de större familjerna nu måste lämna de större bostäderna?

Herr talman! Jag har också sympati för ett stöd till ungdomarna mellan 18 och 29 år. Det råder ingen tvekan om det. Men det handlar ju alltså om att prioritera. Jag skulle precis som Lars Stjernkvist gärna yrka bifall till många av de reservationer som jag i dag inte har yrkat bifall till, men eftersom det handlar om en prioritering är det ju inte möjligt. Detta är en sådan motion som ger skäl att tänka till. Men jag undrar ändå var gränsen går, eftersom man från socialdemokraternas med flera partiers sida dessutom säger att man vill vidga kretsen av bidragsberättigade. Man undrar var gränsen går egentligen när man vill spara pengar och samtidigt utvidga kretsen bidragsberättigade. Detta rimmar illa och är inte konsekvent. Däremot tycker jag att Miljöpartiet kan få en eloge, därför att de är konsekventa. Per Lager yrkade ju bifall till reservationerna 1 och 12, så han tog ändå ett steg åt rätt håll, vilket Lars Stjernström och jag tyvärr inte har klarat.
Herr talman! Vi vill utvidga kretsen, sade Ulf Björklund. Lilian Virgin kommer sedan att gå in på hur vi har resonerat i det fallet. Men det är just på grund av att vi inser de ekonomiska problemen som vi inte har kunnat lägga fram ett färdigt förslag - vi har inte finansieringen klar. Det är alltså på grund av de svåra prioriteringar som Ulf Björklund nämnde. Jag kan inte låta bli att kommentera att Ulf Björklund, framför allt i sitt huvudordförande, gjorde detta till en oerhört viktig principiell fråga. Vi som är emot Ulf Björklunds förslag skulle vara emot familjen och för familjens upplösning, medan däremot kds, nu möjligtvis tillsammans med Miljöpartiet, ensamma försvarar kärnfamiljen. Jag har ingenting emot att man i en familj väljer att fördela arbetet på ett sådant sätt att kvinnan stannar hemma hos barnen, särskilt inte när de är små. Däremot inser jag att det faktiskt får en del samhällsekonomiska konsekvenser. Jag vet nämligen att vi i detta land för vår välfärd är oerhört beroende av att alla de kvinnor som i dag deltar i arbetslivet gör en bra insats. Det är vad det handlar om. Skapa inte motsättningar som egentligen inte finns!
Herr talman! Det finns smärtgränser i alla nedskärningssystem, Lars Stjernkvist. Socialdemokraterna i utskottet gjorde en helomvändning när det gällde just bostadsbidragen för ungdomar som inte studerar, vilket var mycket sunt. Det respekterar jag. Det byggde ju bl.a. på en miljöpartimotion. Precis på samma sätt har jag funnit att smärtgränsen har gått just vid införandet av systemet med individuella inkomstgränser. Det skulle alltså drabba människor på ett sätt som jag inte riktigt kan acceptera. Något som Lars Stjernkvist kanske inte nämnde men säkert menade är att man måste finansiera ett sådant här förslag. Självfallet måste man det. Jag har ingen finansiering i dag, men Miljöpartiet kommer se till att det finns en finansiering av detta förslag i budgeten till hösten, om det skulle vinna gehör. Så viktigt är det. Den reservation som kds och Vänstern har gjort angående analys av förslagens ekonomiska konsekvenser borde socialdemokraterna kunna bifalla ganska enkelt. Det vore en klok sak. Orsaken till att vi fattar beslut väldigt sent är ju bl.a. att underlagen är svåra att få tag i, och vi behöver mycket kunskap och analyser innan vi fattar beslut.
Herr talman! Jag känner att vi har jobbat konstruktivt med den här frågan i utskottet. Men trots att vi socialdemokrater tyckte att regeringens förslag till stora delar var bra, har vi försökt att tillgodose de som vi tycker berättigade kritiska synpunkter som framkommit från Miljöpartiet och andra, t.ex. när det gäller ungdomarna. Men självfallet har vi inte kunnat vika en millimeter från principen att de förändringar som görs måste vara finansierade. Vi har lyssnat och arbetat tillsammans i utskottet. Nu säger Per Lager här i debatten att han går emot sitt förslag. Vi andra har ingen som helst möjlighet att ta ställning till vilka de ekonomiska konsekvenserna egentligen blir. Vad Per Lager tycker skall vi få veta någon gång i höst. Om Per Lager för fram ett förslag på detta sätt, vet han att det inte finns några förutsättningar för oss andra att stödja det. Så kan man uppträda om man representerar ett litet parti, långt ifrån ansvar för helheten. Men om man vill påverka och ta ansvar kan man inte agera på ett sådant sätt.
Herr talman! Detta handlar inte om något förslag som jag lagt fram i utskottet. Däremot är det ett stöd för kds reservation. Jag sade att vi skulle återkomma med finansieringen. Det är rimligt att ibland göra så; det får man lov till i politiken. Det är ju så det går till många gånger. Skulle det här innebära något opålitligt eller populistiskt? Nej, jag vill inte alls se det på det viset. I stället är det flexibliteten som ibland tar sig sådana här uttryck. Man måste tänka en gång till och göra eventuella ändringar i sina ställningstaganden.
Herr talman! Jag har ingenting emot att lyssa och ta hänsyn. Det tycker jag att man skall göra. Men nog är det litet märkligt att vi i flera veckor har behandlat detta i utskottet och varit helt överens om att vi skall göra den här förändringen, att vi tyvärr tvingas ta en del pengar från de familjer där en av makarna är hemma. Per Lager har inte haft några invändningar mot detta, utan han nämner det här. Han yrkar inte ens bifall till reservationen, men man kunde tolka inlägget som att Miljöpartiet har svängt i den här frågan. Om det var så att Miljöpartiet ville påverka och fortsätta ta ansvar för att helheten blev bra, då hade Per Lager valt ett annat sätt att presentera omsvängningen från Miljöpartiets sida. Han skulle inte har gjort det i en bisats i ett huvudanförande i en debatt. Jag beklagar detta, därför att jag tycker att vi har arbetat konstruktivt för att uppnå en helhet som så många som möjligt har kunnat ställa upp bakom.

Herr talman! Låt mig först säga att det är intressant att lyssna på diskussionen, även om jag inte förstår alla argument som förs fram av bl.a. Folkpartiet och Moderaterna. I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag. Jag blir förvånad över att man i Folkpartiet tycker att det är märkligt att utskottet inte helt följer regeringens förslag. Det vore konstigt om vi inte skulle få ta hänsyn till de motioner som olika partier lagt fram. Jag antar att man bara har den synen när man själv inte tycker att ett förslag är bra. Det handlar bl.a. om att man skall införa ett nytt inkomstprövningssystem, som beräknas innebära en betydande minskning av statens kostnader. Samtidigt skall också kostnadskontrollen förstärkas. Syftet med propositionen är att minska statens kostnader för bostadsbidragen med 2,3 miljarder kronor. Det är ingen lätt uppgift att prioritera; det håller jag faktiskt med om. Centerpartiet anser dock att det är nödvändigt att hejda den snabba kostnadsökningen i statens finanser, även för bostadsbidragen. Totalt betalar staten ut ca 9 miljarder kronor årligen i bostadsbidrag. Det är en ökning från 2,7 miljarder budgetåret 1989/90 till 9 miljarder kronor i år. Det går helt enkelt inte att fortsätta så, eftersom vi inte har så mycket pengar att fördela. Man efterlyser olika saker för att kunna ta ställning till detta, och jag skulle vilja erinra om Riksrevisionsverkets analys. Där har man granskat bostadsbidragssystemets effektivitet och tittat på det i förhållande till andra övergripande mål, nämligen att arbetslinjen skall gälla i Sverige och att det skall hushållas ned statens medel. Det finns tre målsättningar för bostadsbidragen: Det första är höjd boendestandard för resurssvaga hushåll. Det andra är höjd utrymmesstandard, så att varje barn garanteras ett eget rum. Det tredje är höjd konsumtionsnivå för resurssvaga hushåll med barn. Riksrevisionsverket har konstaterat att dessa tre mål är väl uppfyllda, men att staten har betalat alldeles för mycket för att nå målen. Man bedömer att ca 1,5 miljarder kronor betalas ut på felaktiga grunder till hushåll som har uppgivit oriktiga uppgifter. Det har inte någon sagt något om här i dag, och det förvånar mig. Det här visar att kontrollinsatserna måste förändras och också skärpas. Jag tycker att det är mycket beklagligt att systemet missbrukas. Det får faktiskt till följd att vi nu får ett sämre utfall av bidragssystemet till människor som behöver det. Det har ju till syfte att utjämna olikheter mellan familjer. Alla skall ha möjlighet att bo i en bra bostad. Jag tycker att det är enormt viktigt att bidragsfusket uppmärksammas. Bara det att vi diskuterar problemet kan förhoppningsvis bidra till att det sker en förbättring. Herr talman! Centerpartiet anser att boendet är en stor del av välfärden. Alla människor skall ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Därför har vi i vår motion till propositionen påtalat vikten av att även ungdomar mellan 18 och 29 år som inte studerar skall ha möjlighet till bostadsbidrag. Det är rimligt eftersom det handlar om självkänsla. De som är mellan 18 och 29 år är ju inte barn, utan vuxna människor som är på väg ut i samhället med möjlighet att själva ta ansvar för sitt eget liv. Jag tycker att vi har en konstig syn på ungdomar när vi pratar om att det bara är för dem att bo hemma. Inte var det så när jag växte upp. Jag flyttade hemifrån när jag var 14 år, och det är jag faktiskt glad för. Ungdomar behöver stå på egna ben. Det är bra att majoriteten i utskottet har bifallit denna motion. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Även hushåll med låga inkomster skall nämligen kunna bo bra. Det är ju inte så att bostadsbidrag betalas ut precis hur som helst. Det ges faktiskt bara till dem som har låga inkomster. För att det skall kunna ske krävs att man har ett grundansvar, med prioritering. Vi i Centerpartiet anser att de som bäst behöver samhällets stöd skall prioriteras. Det är glädjande att Moderaterna anser att vårt förslag om en besparing på 300 miljoner genom begränsning av den bidragsgrundande bostadsytan är bra. Men samtidigt måste jag beklaga att Moderaterna inte ser ungdomarnas behov. Herr talman! I dag behandlar vi och beslutar om endast en liten del av helheten när det gäller bostäder, nämligen bostadsbidragen. Det finns en rad andra frågor som också berör boendet. Det är frågor som har berörts förut här i dag. Det handlar om hushållens möjligheter att påverka sina kostnader. Jag blir förvånad över att kds rabblar upp en mängd saker som har försämrats för barnfamiljer. Men man nämner inte med ett ord de saker som har blivit bättre för barnfamiljer, nämligen sänkt moms på mat och bättre räntor på bolånen. Jag tycker att vi skall vara rättvisa när vi pratar om de här frågorna. Det handlar också om utformning av och tillgång till ett varierat utbud av bostäder och kostnader för dessa. Här finns det mycket att göra. Vi skulle kunna nämna frågan om byggmoms. Här kan naturligtvis också fastighetsskatten komma in. Jag ber bara att få hänvisa till vårt särskilda yttrande från Centerpartiet i den frågan. Inte minst handlar det om räntekostnaderna för bolånen. För oss i Centern är det viktigt att vi har en helhetsbild när det gäller boendet och att vi för en bra bostadspolitik. Därför tar vi ett ansvar för statens finanser. Vi tar inte ansvar för Socialdemokraterna. Vi är inget stödparti till Socialdemokraterna. Men vi är glada för att vi är med och påverkar. Jag förstår att det känns litet surt för andra som inte har gått in i det ansvarstagandet, utan hellre väljer att bara opponera för opponerandets skull. Det behövs också en större lyhördhet, tycker jag, när det gäller bostadsbyggandets betydelse för tillväxten i ekonomin och, inte minst, för att skapa arbetstillfällen i Sverige. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill till min kollega i bostadsutskottet, Rigmor Ahlstedt, Centerpartiet, säga att det kanske inte är så lätt att i den här debatten se vilka som stöder regeringen. Men just i fråga om proposition 186, när det handlar om att inte skära ned mer för barnfamiljerna, stöder Folkpartiet regeringens åsikt att det är orimligt att gå längre när det gäller nedskärningar. Jag skall inte här upprepa vad jag har sagt tidigare. Men barnfamiljerna har redan fått vidkännas så stora nedskärningar att det inte är rimligt att gå längre. Vi har gjort vår prioritering i Folkpartiet. Vi har konstaterat att ytterligare nedskärningar slår mot de barnfamiljer som bor i egna hem och villor som ofta har stora ytor. Genom ert förslag begränsas den yta som man får söka bostadsbidrag för. Därigenom kommer barnfamiljerna att väsentligen drabbas med ytterligare 300
Herr talman! När det gäller vår diskussion om bostadsytan i bostadsutskottet hoppas jag att ni inte har kortare minne än att ni kommer ihåg att man även med en nedskärning av bostadsytan med 10 kvadratmeter uppfyller målen, t.ex. att varje barn skall ha ett eget rum. Det är inte så dåligt för barnfamiljer som ni låter påskina. Vi skulle också önska att det kanske vore litet bättre. Men när vi har möjligheten att göra något som inte får så otroligt drastiska konsekvenser tycker jag att det är märkligt att Folkpartiet inte ställer upp.
Herr talman! Vi har sett det som ett bostadspolitiskt mål att barnfamiljer skall kunna bo i villor och radhus även om man har en relativt svag ekonomi. Bostadsbidragen har medverkat till att detta är möjligt. Många familjer sitter i dag i fastigheter som man har svårt att sälja. Det är ekonomiskt kärvt på många sätt. Om nu riksdag och regering gör en helomvändning och begränsar den bostadsyta som man får söka stöd för, kommer dessa barnfamiljer att sitta fast i ett boende som de har stimulerats till. En sådan här ytbegränsning drabbar barnfamiljerna särskilt hårt. De har, som jag har sagt, redan tidigare drabbats. Barnbidragen har minskats, flerbarnstillägget har försämrats och generella besparingar har genomförts. Därtill kommer regeringens förslag, som redan innehåller begränsningar, och så ert förslag, som innebär besparingar på 300 miljoner. Vi menar att det här slår för hårt. Vi ställer inte upp på ytterligare besparingar som drabbar barnfamiljerna. De har drabbats nog.
Herr talman! Jag tycker att Folkpartiet också borde kunna se till den del som handlar om bostadslånen och om vad det har inneburit att räntan har sjunkit. Vi måste faktiskt vara ärliga och säga att det är de familjer som bor i villor och bostadsrätter som också har lån. I regel har inte de familjerna heller rätt till bostadsbidrag. Det beror faktiskt - det måste vi också kunna erkänna - på att de har litet bättre inkomst än familjer som kanske bara bor i hyresrätter.
Herr talman! Rigmor Ahlstedt sade att hon inte förstod allt som moderaterna har sagt. Men hon förklarade inte vad det var som hon inte förstod. Men jag förstår att det är svårt att förklara det man inte har förstått. Att spara 2,3 miljarder är besvärligt, det håller jag med om, Rigmor Ahlstedt. Ändå vill ni faktiskt öka kostnaderna. Ni har sagt ja till att utvidga kretsen bidragsberättigade. Om vi nu tvingas att göra en sådan besvärlig besparing, hur kan man då acceptera ett förslag som bevisligen inte gör det billigare, utan garanterat - jag säger garanterat - leder till ökade kostnader? år. Det kanske är en behaglig gärning. Men om svenska ungdomar skulle göra så framöver, och söka bostadsbidrag, skulle vi hamna i ett ekonomiskt kaos. Jag hoppas att Rigmor Ahlstedt förblir ett unikum i det fallet. Till sist, herr talman: Jag har kanske fel, men jag tror faktiskt att Centern av och till har stött kravet på att man inte skall ge bidrag till personer under 29 år. Kan jag ta så kapitalt fel? Jag tror att det inte var så länge sedan.
Herr talman! Det är väldigt viktigt att följa med i den samhällsutveckling som råder. För ungdomar i åldern 18-29 år är situationen förändrad. Vi vet mycket väl att de har det knepigare på arbetsmarknaden om de inte studerar. Vi vill dock inte ha ett system där den ena gruppen ställs mot den andra. Vad är det för skillnad här mellan olika ungdomar? Ungdomar som studerar skall få bostadsbidrag och studiebidrag, medan ungdomar som inte studerar utan som arbetar, eller som icke arbetar - de har helt enkelt bara blivit arbetslösa - inte skall ha möjlighet att få bostadsbidrag. Dessa ungdomar är hänvisade till att flytta hem till en familj som kanske redan är trångbodd. När det gäller möjligheterna att prioritera har vi sagt att vi går med på en nedskärning med 2,3 miljarder kronor på bostadsbidragen, men inte för nämnda grupp. Vi lyssnar då till våra egna ungdomar. Vi måste se på en annan bit och faktiskt prioritera. Vi valde då bostadsytan. Det tyckte Moderaterna var bra.
Herr talman! Min skånska är kanske svårtolkad. Jag frågade faktiskt: Har jag fel när jag bestämt hävdar att Centerpartiet för inte så länge sedan ställde sig bakom kravet på att ungdomar under 29 år som inte studerar och som inte har barn inte skulle få bostadsbidrag? Har jag så kapitalt fel, eller har Centerpartiet svängt 180 grader? Denna proposition innebär många besparingar, men den innebär också garanterat en ökning av våra utgifter. Hur kan det försvaras i nuvarande läge? Jag skulle vara tacksam för ett klargörande svar på den frågan.
Herr talman! Svaret finns i Centerpartiets kommittémotion i detta sammanhang. Jag förstår precis vad Moderaterna sagt, trots skånskan. Jag tycker ibland att det är svårt med skånska, men jag accepterar det. Det är så trevligt med dialekter och dem tycker jag att vi skall vara rädda om. Man får här också se på omvärlden. Och vad händer ute i Sverige i dag när det gäller ungdomar i nämnda grupp? Den frågan har vi tittat på. Var och en måste kunna se detta och kunna förändra ett tidigare ställningstagande. Man måste inte vara absolut statisk. Nämnda kommittémotion står Centerpartiet helt bakom.
Herr talman! Rigmor Ahlstedt nämnde inkomstprövningen och det nya systemet - det gamla bäddar för missbruk och fusk. Rigmor Ahlstedt sade att ingen tog upp den viktiga frågan. Jag vill då bara säga att jag hade en ganska ordentlig passus om det som inledning i mitt anförande. Det är emellertid förlåtligt om man inte kan hänga med på alla många ord som sägs här i dag. Det är inte svårt att rabbla upp alla försämringar, säger Rigmor Ahlstedt, men man kan inte nämna en enda förbättring, t.ex. momsen och räntorna. Då undrar jag: Varför kan Rigmor Ahlstedt inte nämna en enda försämring? Beror det månne på att man har deltagit i de flesta besluten och gått i Socialdemokraternas ledband under det senaste året? Så till frågan om momsen. Är det ändå inte så att vi, när det ekonomiskt är så svåra tider som det i dag är, inte kan hålla på med en massa generella system och satsa pengar och, som i det här fallet, skära ner momsen för miljonärer? Måste vi inte rikta pengarna till dem som verkligen har behov av hjälp - i det här fallet barnfamiljerna? När det gäller räntan så är väl utvecklingen inte enbart Centerns förtjänst. Det finns mycket runt omkring oss som påverkar utan att något görs i det här huset. När man lyssnar på Rigmor Ahlstedt framstår det som alldeles uppenbart att Centern, t.ex. när det gäller gränsen för detta med att flytta hemifrån, håller på att ändra inställning till stöd och över huvud taget till barnfamiljerna. Det har kanske också med samarbetet med Socialdemokraterna att göra.
Herr talman! Centerpartiet är ett eget parti. Vi samarbetar med alla partier som vill samarbeta, således även med kds. Jag tycker att det är mycket oärligt av kds att säga att bara de värnar barnfamiljerna. Ulf Björklund vet mycket väl att vi i Centerpartiet egentligen vill ha ett helt annat system för barnfamiljerna. Vi har ju föreslagit ett grundtrygghetssystem, men det har vi hitintills icke fått gehör för. Möjligen är övriga partier intresserade av att på ett annat sätt se på Centerpartiet. Nu ser man ju att vi faktiskt kan vara med och påverka ordentligt. I momsfrågan är det oerhört viktigt för barnfamiljer att få lägre matkostnader. Visst får också miljonärerna lägre matkostnader, men glöm inte att miljonärerna betalar väldigt hög inkomstskatt. Vi skall vara glada över att vi har några miljonärer kvar i Sverige.
Herr talman! Självklart är även Kristdemokraterna intresserade av samarbete, och samarbete är väl ändå det som präglar arbetet i utskottet. I dag har vi dock väldigt mycket koncentrerat oss på konfrontationen. Det är kanske nyttigt med det också ibland; detta för att kunna klargöra var vi står. Naturligtvis inser jag att Centern även har en viss känsla för barnfamiljerna. Konstigt vore det väl annars. Man verkar ändå vara inriktad åt ett annat håll än tidigare. Dessutom handlar det om en prioritering. När man i dag prioriterar, väljer man inte generella bidragssystem. Man väljer i stället selektiva system. Vissa grupper har faktiskt betydligt större behov av stöd jämfört med vad en momssänkning betyder för de välbärgade.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera kds att läsa dagens DN. Där kan man klart och tydligt utläsa hur mycket man får i bostadsbidrag och hur mycket bostadsbidrag som även barnfamiljer i dag får. Det låter nästan på diskussionen här som att vi nu har tagit bort bostadsbidraget för alla familjer. Det har vi inte gjort, och det har vi heller inte för avsikt att göra. Fortfarande måste det finnas ett grundtrygghetssystem här för att vi skall kunna nå målet att alla människor har en bra bostad. Det är för mig väldigt viktigt. Jag är glad över, det märkte jag tidigare då Ulf Björklund debatterade med socialdemokraterna, att ju längre diskussionen kom, desto mjukare blev samtalstonen. Så är det alltså även nu. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tror att vi kommer att enas även med kds när det gäller bostadsbidrag till barnfamiljer.
Herr talman! Det låter som om Centern och Rigmor Ahlstedt har stått ensamma på barrikaderna när det gäller bostadsbidrag för ungdomar. Naturligtvis är det inte så. Stark kritik från remissinstanserna, bl.a. från LO, har ju riktats mot det här förslaget. Varför? Jo, återigen: Det handlar om fördelningspolitik. Många ungdomar är låginkomsttagare och behöver det här stödet. Naturligtvis tog Vänsterpartiet upp den frågan i sin motion och ställde krav på att bidraget behålls. Den utgångspunkten skall man ha. Det går inte att bara titta på ungdomar som en grupp för sig. Det är roligt att höra Rigmor Ahlstedt tala om orättvisor mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem samt mellan olika inkomstklasser. Ja, mycket av detta handlar just om fördelningspolitiken. Därför tycker jag att Centern skall ställa upp på reservation nr 13 från Vänsterpartiet. Det behövs nämligen en analys och en utvärdering av skattereformen, vilken ju är grunden till mycket av det som vi i dag håller på med. Vidare gäller det att återkomma till riksdagen med förslag till förändringar som innebär ett på alla sätt och vis rättvisare system.
Herr talman! Owe Hellberg får en känsla av att jag står ensam på barrikaderna. Ja, om jag låter litet kaxig, så beror det kanske på att jag som ensam centerpartist i bostadsutskottet är tvungen, och det är jag också väldigt glad över, att försvara Centerpartiets bostadspolitik. Jag tycker att det är bra att även Vänsterpartiet tycker att vi har en vettig bostadspolitik. Det handlar om fördelning, precis som Owe Hellberg säger. Bostaden är på något vis grunden för hur människor skall må. Har man inte en bra bostad och har man inte ett egenvärde där mår man ganska dåligt.

Herr talman! Jag kommer nu att kommentera de delar i bostadsutskottets betänkande om nya regler för bostadsbidrag som rör kretsen av bidragsberättigade, folkbokföring och bostadsbidrag och administrativa och övriga frågor. Lars Stjernkvist har ju kommenterat betänkandet i övrigt. På samma sätt som han har gjort vill jag yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Bostadsutskottet och riksdagen har vid tre tidigare tillfällen behandlat frågan om kretsen av bidragsberättigade. Bostadsutskottet har vi dessa tillfällen funnit det rimligt att en eventuell vidgning av kretsen bidragsberättigade till att avse personer av samma kön borde göras utan beaktande av samlevnadsform. Med anledning av tidigare ställningstaganden har frågan tagits upp i propositionen om de nya reglerna för bostadsbidrag. Regeringen har inte ansett att det är rimligt med tanke på de ekonomiska konsekvenserna att öppna möjligheten för alla samboende par, oavsett samlevnadsform, att tillsammans söka bostadsbidrag. Utskottet har inte lyckats få fram några beräkningar eller annat material som belyser de ekonomiska konsekvenserna. Utskottet kan därför inte ta ställning till tyngden i de ekonomiska argumenten. Det har inte heller varit möjligt för utskottet att bedöma om de eventuella merkostnaderna skulle kunna finansieras genom andra justeringar. Bostadsutskottet har nu behandlat en socialdemokratisk motion som anser det oacceptabelt att homosexuella sambor diskrimineras med avseende på reglerna för bostadsbidrag. Bostadsutskottet vidhåller sin principiella uppfattning att kretsen bidragsberättigade borde vidgas utan beaktande av samlevnadsform. En utökning av kretsen bidragsberättigade bör i första hand avse alla de som har hushållsgemenskap utan beaktande av deras samlevnadsform i övrigt. Utskottet inser att de lagändringar som kan erfordras inte är helt okomplicerade. Det gäller bl.a. frågan om i vilka situationer som de aktuella personerna inte skall betraktas som samboende. Vägledande bör då vara att dessa samboende i bidragshänseende så långt som möjligt skall jämställas med samboende man och kvinna enligt de regler som gäller nu. Herr talman! Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen att ett förslag som möjliggör den förordade utvidgningen av kretsen av bidragsberättigade skyndsamt bör föreläggas riksdagen tillsammans med beräkningar av kostnaderna för ett genomförande. Om det skulle visa sig att det av lagtekniska eller andra tungt vägande skäl inte är möjligt med en snabb förändring bör det enligt utskottets mening kunna övervägas att som ett första steg utvidga kretsen bidragsberättigade med homosexuella sambor. En sådan begränsad utvidgning skulle kunna åstadkommas relativt enkelt genom att bostadsbidragslagen tas in bland de lagar som räknas upp i lagen om homosexuella sambor. I reservation nr 11 anför Moderaterna att det nu är mindre angeläget att överväga kretsen av bidragsberättigade. Jag trodde att det gjordes mot bakgrund av att propositionen föreslår att bidragen skall avvecklas för ungdomar som inte studerar och att ungdomsbostadsbidragen skall tas bort i sin helhet. Men nu hörde vi av Sten Anderssons anförande att Moderaterna helt enkelt inte vill utvidga kretsen. Nu har ju utskottet tagit ställning för att bostadsbidragen för ungdomar under 29 år skall behållas. Utskottet menar att ungdomar skall kunna få stöd för sitt boende när deras inkomst och boendeförhållande så motiverar. Det är därför motiverat att se över kretsen av bidragsberättigade. Det är kanhända inte så många som kommer att få fördel av att kretsen bidragsberättigade utvidgas till att omfatta personer som bor tillsammans oavsett samlevnadsform. Om vi ser på boendekostnaderna för hushåll utan barn under 29 år ersätts de med 75 % av kostnaderna i intervallet 1 800-2 600 kr och med 50 % av kostnaderna därutöver upp till 3 600 kr. Bostadsbidraget reduceras om hushållets bidragsgrundande inkomster överstiger 41 000 för ensamstående och 58 000 för makar. Det här innebär att det för sammanboende personer kan vara bättre att precis som i dag beräkna bostadsbidrag för var och en om båda har hyreskontrakt på bostaden. Herr talman! Lagen om bostadsbidrag är inte gammal. Den gäller från den 1 januari 1994 då staten övertog kostnadsansvaret och administrationen av bidragen överfördes från kommunerna till försäkringskassorna. Jag vill påstå att den här lagen är svårtolkad på många sätt. Det gör jag med hänsyn till vårt arbete i utskottet med de föreslagna förändringarna och mot bakgrund av mitt arbete på försäkringskassan där jag har varit ansvarig för bostadsbidragen. En redaktionell översyn av bostadsbidragen skulle behövas. Det är inte rätt att prata om att stävja fusk i alla former. Det kan vara så att det är lagen som är luddigt formulerad. Det kan vara svårt att göra avstämningar och hävda vad som är rätt eller fel. Därför skulle den behöva ses över. Herr talman! Bostadsutskottet har under våren 1995 anmodat regeringen att förelägga riksdagen förslag till ändring av lagen om bostadsbidrag så att krav ställs på att bostadsbidragssökanden, om det inte finns särskilda skäl, skall vara folkbokförd på den bostad han söker bidrag för. Regeringen säger i propositionen att den delar riksdagens uppfattning att krav på folkbokföring skall ställas men har inte ansett det nödvändigt med en lagreglering. Ett enigt utskott anser att kravet på folkbokföring på bostaden skall komma till direkt uttryck i bostadsbidragslagen och har därför fört fram ett förslag till lagändring. Ändringen föreslås införas i lagens 1 §. Genom ett sådant förtydligande underlättas förståelsen hos de bidragssökande av de krav som ställs och administrationen blir enklare. Herr talman! De förändringar av bostadsbidragen som genomförs genom den här propositionen och bostadsutskottets betänkande BoU11 är omfattande för den administrativa hanteringen, särskilt inledningsvis. I den ekonomiska vårpropositionen föreslås därför att Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna skall tillföras sammanlagt 40 miljoner kronor i extra anslag för genomförandet. Den ökade arbetsbelastningen för administrationen och utvecklingen av nya ADB-system samt information till allmänheten behöver detta extra anslag för att hanteringen av bostadsbidragen skall bli effektivare i fortsättningen. I reservation 12 av Vänstern och kds tas frågan om en analys av de samhällsekonomiska sambanden mellan statens insatser för att stödja boendet och dess effekter på de kommunala kostnaderna upp. I reservation 13 av Vänsterpartiet efterfrågas en analys av skatteomläggningens effekter på boendet. I en bilaga till propositionen redovisas fördelningseffekterna av de föreslagna förändringarna och risken för en övervältring på socialbidragen. Dessutom finns det en analys i det utredningsbetänkande som ligger till grund för förslagen i propositionen. I det utredningsbetänkandet finns också redovisat en analys av bostadsbidragens funktion i relation till skattesystemet. Utskottet delar de synpunkter som har framförts i motioner och som ligger till grund för reservationerna. De förslag som föreläggs riksdagen bör i så stor utsträckning som möjligt innehålla analyser av förslagens ekonomiska konsekvenser i olika avseenden. Det är mycket viktigt. I det här fallet har vi också fått en mycket omfattande redovisning av konsekvenserna i de olika förslagen. Mot bakgrund av de analyser som har redovisats anser utskottet att de ändringar som nu har föreslagits kan genomföras utan krav på ytterligare analyser. Mot den bakgrunden avstyrks reservationerna. Herr talman! Utskottet har ytterligare ett tillkännagivande som innebär att det uppdras åt regeringen att göra en översyn av vilka regeländringar som erfordras för att möjliggöra direktutbetalning av bostadsbidragen till annan, t.ex. till hyresvärd, om den enskilde bidragstagaren begär det. Herr talman! Våra yrkanden är redan framförda, och jag behöver inte upprepa dem.
Herr talman! Jag vill först bara förtydliga en sak. När man lyssnar på Lilian Virgin kan man få uppfattningen att det bara är Moderaterna och kds som inte vill vidga denna krets. För ordningens skull, och till protokollet, vill jag tala om att den uppfattning vi har delas av en grupp människor, nämligen regeringen med Lilian Virgins egna partivänner. Den är alltså ingen ropandes röst i öknen. I dessa tider, när vi många gånger tvingas spara mer eller mindre motvilligt, läggs det nu fram ett förslag vars ekonomiska konsekvenser vi inte känner till. Vi vet dock att det kan finnas stora mörkertal, som kan bli oerhört kostsamma. I slutändan kan det få effekten att vi kanske i dag väcker förhoppningar som vi senare får stora problem att infria. Framför allt mot bakgrund av regeringens egen motivering, det statsfinansiella läget, tycker jag inte att man skulle ha haft så bråttom med att i dag göra gruppen större.
Herr talman! Jag kommenterade den reservation som Moderaterna hade gjort. Det var alltså Moderaterna som ansåg att detta förslag inte skulle läggas fram nu. Jag vill fråga Sten Andersson vad det finns för rimlighet i att ha olika principer. Skall de som bor tillsammans och är homosexuella ha sämre villkor än andra sammanboende par? Är det bara sambor av olika kön som skall kunna få bostadsbidrag?
Herr talman! Låt mig säga så här: Det finns mycket som många av oss säkert uppfattar som orättvist. Men vi har inga möjligheter att på en gång säga ja till alla förslag om och beställningar på mer och mer rättvisa. Vi har inte de pengar som vi tror att det, tyvärr, kommer att kosta att genomföra utskottsmajoritetens förslag. Därför kan jag inte heller precisera vem som skulle få vad eller inte få vad. Kammaren diskuterar nu den kanske största besparingspropositionen någonsin inom det aktuella området. Att då samtidigt föreslå en utvidgning som kostar mer pengar tycker jag inte är särskilt lättsålt. Det är inte lätt att gå ut och tala om det för folk utanför huset, dvs. våra uppdragsgivare - väljarna.
Herr talman! Sten Andersson säger att man kan inse att detta är orättvist, men att det inte finns några möjligheter att göra något åt det. Vår uppfattning är att detta ändå behöver ses över. Man måste se om kostnaderna blir så stora så att man inte kan klara det, eller om det ändå går att genomföra via omprioriteringar. Vi är också osäkra på vad detta kommer att innebära. Det har inte gjorts några beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna. Därför vill vi gå den här vägen. Om det av någon anledning inte går att lägga fram ett förslag för hela gruppen vill vi i alla fall, som ett första steg, ta med de homosexuella samborna.
Herr talman! Som man ropar får man svar, brukar man säga. Det är precis vad Lilian Virgin gör när hon hänvisar till regeringens synpunkter på fördelningseffekter osv. av försämringarna av bostadsbidragen. Om man lyssnar på andra - Kommunförbundet, SABO, Hyresgästernas Riksförbund m.fl. - hör man att de säger att det inte är på det här sättet, att detta inte är riktigt. I remissvaren till utvärderingen av skattereformen säger man t.ex. på Boverket att någon utvärdering av bostadsbidragens möjligheter och fördelning i anslutning till skattereformen inte har gjorts. Man kan då inte gå in bakvägen, och bara titta på de förändringar som görs i dag. Det blir inte hållbart. Som man ropar får man alltså svar.
Herr talman! Jag får väl ropa igen för att få svar. Jag har också läst att utredningen av skattereformen inte i tillräcklig grad skulle ha tagit hänsyn till boendet och konsekvenserna för det. Jag vill påstå - och det finns också med i underlaget till yttrandet - att de beräkningar som har gjorts i anledning av alla de förändringar i bostadsbidragen och konsekvenser som utredningen har tagit fram har belysts. Där finns också det som rör skatterna med. Jag menar alltså att vi nu har det underlag vi behöver för att kunna ta ställning till bostadsbidragen. Man skall komma ihåg att utvärderingen av skattereformen inte är helt klar. Vi får återkomma till den.
Herr talman! I den analys som Riksrevisionsverket har gjort påstås - helt fräckt, måste jag säga - att man i princip kan ta bort 500 kr från var och en som får bostadsbidrag för att komma ned i ett nollsummespel. Frågar man folk på Kommunförbundet säger de att det inte alls är på det viset. Detta skulle tvärtom att leda till ökade socialbidragskostnader för kommunerna. Sanningen ligger väl någonstans mittemellan. Därför tycker jag att Lilian Virgin sätter alltför stor tilltro till regeringens analys av de fördelningspolitiska effekterna.
Herr talman! Det är inte bara en analys vi pratar om. Owe Hellberg uppehåller sig mycket vid utvärderingen av skattereformen. Jag menar att det är både Riksrevisionsverket och utredningen som har föregått förändringarna av bostadsbidragen, plus regeringens överväganden som vi har bedömt när vi i bostadsutskottet har tagit ställning till detta. Utifrån dessa värderingar och analyser har utskottet fastnat för detta förslag, som vi tror är det bästa möjliga ur fördelningspolitisk synvinkel.

Herr talman! Frågan om bostadsbidrag till sambor av samma kön har diskuterats sedan 1984, då utredningen om homosexuellas situation, den s.k. homosexutredningen, i sitt betänkande föreslog att även homosexuella par skulle få möjlighet till gemensamt bostadsbidrag. Detta förslag saknades dock i den senare propositionen. År 1987 slog riksdagen fast att homosexuella inte skall diskrimineras, och att alla former av diskriminering aktivt bör motarbetas. Trots detta diskrimineras fortfarande homosexuella sambor när det gäller möjligheten att få bostadsbidrag. Sedan dess har frågan gång på gång aktualiserats, och i juni 1993 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att sammanboende personer av samma kön skall ha rätt till bostadsbidrag oavsett samlevnadsform. I november samma år presenterade Partnerskapskommittén sitt betänkande där den föreslår att diskrimineringen skall upphöra genom en ny sambolag, som skulle jämföra homo och heterosexuella sambor. Kommitténs förslag har dock inte lagts fram av vare sig den förra eller den nuvarande regeringen. Det är därför glädjande att bostadsutskottet med anledning av min motion återigen begär av regeringen att den skall komma tillbaka med ett förslag som innebär att diskrimineringen av de homosexuella på detta område upphör. Det är också glädjande att det råder stor uppslutning kring detta, men lika ledsamt och anmärkningsvärt om än inte förvånande är det att Moderaterna och kds inte vill medverka till att diskrimineringen upphör. Nu utgår jag ifrån att regeringen tänker om och i enlighet med riksdagens tillkännagivande skyndsamt återkommer till riksdagen med ett förslag där diskrimineringen upphör, och att sambor oavsett sexuell läggning i fortsättningen skall vara berättigade till bostadsbidrag.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att anmäla mig till den här debatten, eftersom jag har fullt förtroende för vår representant i bostadsutskottet, Per Lager. Jag ställer mig för övrigt bakom allt han sade. Det har i debatten förekommit en del konstiga argument om ungdomar. Man har t.ex. sagt att det är enklare för ungdomar att flytta på sig och att de är rörligare. De kan väl bo hemma, säger man. De inläggen har gjort att jag helt enkelt inte kan avhålla mig från att gå upp i debatten. Samma skäl låg bakom den motion jag skrev. Jag kunde helt enkelt låta bli att skriva en motion och påtala vissa saker. Vad är det som skiljer ungdomar från andra låginkomsttagare? Ungdomar är låginkomsttagare av den enkla anledningen att de är ungdomar. Här är det alltså yttre faktorer som påverkar ens ekonomi, trots att man själv inte bidragit till det. Jag talar då om de åtgärder som staten själv har beslutat om, där det går en klar gräns vid 25 år för olika ekonomiska villkor. Detta gäller t.ex. också fackliga avtal. Är man anställd i kommunal tjänst har man automatiskt mycket lägre lön på grund av ålder än om man utför samma arbetsuppgifter men är äldre. Detta är relevant i sammanhanget. Här är man enbart på grund av att man är ung i ett sämre ekonomiskt läge. Sedan har samhället också förändrats. Först och främst finns det en mycket större självständighet i dag bland ungdomar. Det är absolut relevant när man talar om att barn skall flytta hem igen, Ulf Björklund. Den ekonomiska strukturen hos de enskilda barnfamiljerna, som Ulf Björklund värnar så mycket om, ser inte längre ut som den gjorde för 30 år sedan. Vad är det som Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i stället? Ulf Björklund har citerat en lägerkollega, om jag får uttrycka det så, från Storbritannien, nämligen Tony Blair. Han sade att kärnfamiljen är fundamentet för samhället. Helt plötsligt upptäcker man hur ihålig den retorik som kds för fram genom Ulf Björklund är, när man ställer barnfamiljer mot ungdomar. Det kds gör är inte att man ställer barnens bästa eller skyddandet av en relation versus ungdomar, utan man ställer barnfamiljer som struktur mot ungdomarna. Den diskussionen hör inte hemma i det här seklet. Då spelar det ingen roll vilken bokstav man byter till. Man kan lika gärna heta K som Z eller ö. Det tyder i varje fall inte på någon förnyelse. Detta resonemang vill jag absolut ta avstånd ifrån. Vi integreras alltmer i de villkor som råder i övriga Europa. Jag vill också påminna om att det i Tyskland, där det länge har rått kristdemokratiskt styre, finns väldigt många ockuperade hus med ungdomar. I Storbritannien, där det för tillfället är en konservativ regering, finns det också väldigt många hemlösa ungdomar. Jag hoppas verkligen inte att det är den medicinen som ni kristdemokrater föreslår.
Herr talman! Eftersom jag är apostroferad just i detta inlägg vill jag förtydliga mig litet grand. Det är inte så att jag på något sätt har satt ungdomar mot barnfamiljer. Jag sade tvärtom att det egentligen är en mycket svår prioriteringsfråga. Jag har all respekt och känsla för detta. Jag skulle gärna se att även ungdomar fick ett bostadsbidrag. Men väldigt mycket av politik handlar om att prioritera med begränsade resurser. Vi tror så här långt - och jag tror så här långt - att det är enklare, om vi nu tvingas att prioritera, för ungdomar i dessa åldrar. I 18-20-årsåldern menar jag att man kanske kan stanna hemma något år extra, eller kanske två år extra, om man dessutom inte har arbete och inte skall studera. Varför skall man då behöva flytta ut till varje pris, ha en egen bostad och begära bostadsbidrag och andra typer av bidrag, kanske socialbidrag? Det är kanske lättare som ensamstående att klara detta än en familj. Vad vet jag. Jag känner det som att läget kan vara så. Därför har vi valt den prioriteringen. Men det är inte för att vi vill ställa några grupper emot varandra. Jag har full förståelse för det hela. När det gäller Tony Blair talade han inte om kärnfamiljen. Det nämnde inte jag heller. Vad jag sade var att man borde titta på hur varje politiskt beslut slår för barnfamiljer i samhället. Barnfamiljen och familjen är grunden i samhället. Det var så han sade.
Herr talman! Då förstår inte jag vad Ulf Björklund har sagt. Det måste jag erkänna. Det jag har hört under den en och en halv timme jag har suttit här i kammaren är just att Ulf Björklund från kds har ställt ungdomar och barnfamiljer mot varandra. Han har här pekat ut dem som stött ett avslag till regeringens förslag om att ta bort bostadsbidraget för ungdomar som medskyldiga till att försämra för barnfamiljerna. Det är en prioritering, precis som jag säger. Man ställer ungdomar mot barnfamiljer. Det är självfallet fel att göra så. Men det intressanta är inte att ställa ungdomar mot barnfamiljer. Det Ulf Björklund gör är att han ställer ungdomsbostadsbidragen mot kärnfamiljen i sig och inte mot barnens väl, barnens relationer till sina föräldrar, förhållandet mellan man och kvinna osv., som är det som skall prioriteras i första hand. Det finns väldigt många åtgärder man kan vidta i samhället för att stödja de villkoren. Inte minst uppskattade t.ex. jag att kds tog ett initiativ till en särskild debatt om barnens situation, som jag upplever som mycket oroande. Det handlar inte om att ungdomar lika gärna kan stanna hemma ett eller två år extra, för att citera Ulf Björklund. Det handlar om att kunna behålla det boende man har. Det är för det mesta inte något förstaklassboende. Det kan jag försäkra Ulf Björklund om. De ungdomar som i dag inte studerar har inte några välbetalda jobb och har följaktligen redan i hög grad anpassat sitt boende till sin inkomst. Det är inte så att ett eget boende gör att man automatiskt söker socialbidrag. Däremot är den ekonomiska strukturen, precis som jag sade tidigare, inte sådan att t.ex. föräldrarna när barnen har blivit stora har råd att ha kvar ett boende på stora ytor eller ett stort hus. De kanske väljer att flytta till ett mindre hus. Dessutom blir människor mognare tidigare, har jag fått för mig. Det har också skett sociala förändringar som gör att det inte är så pass enkelt som att säga att ungdomar skall flytta hem igen.
Herr talman! Jag menar inte att ställa dessa två grupper emot varandra. Bara för ett år eller två år sedan stod jag här i kammaren och försvarade bostadsbidragen till ungdomar, eftersom jag tyckte att det var mycket viktigt. Men nu har det hänt väldigt mycket under de senaste åren av nedskärningar och kostnadsökningar som gör att särskilt barnfamiljer är litet extra drabbade. Jag har tvingats att konstatera detta. Även om jag med mina argument inte klarat av att förklara detta så att alla förstår det har jag nu den inställningen, och jag menar egentligen ingenting med det. Jag lyssnar gärna på argument för att ta åt mig dem. Men verkligheten är ändå att regeringen i den proposition som lagts fram åtminstone från början har den inställningen att vi inte skall ha något bostadsbidrag för ungdomar i åldern 18-29 år. Sedan har diskussionen i utskottet gjort att utskottet har vänt och att vi hamnat i denna situation. Jag ser som sagt inte någon motsättning i detta. Jag tar väldigt gärna emot argumenten. Jag har säkert en del att lära i dessa frågor. Jag har också ungdomar i de aktuella åldrarna, så jag kan mycket väl förstå problemen. Men så här ser jag på dem just nu.
Herr talman! När Ulf Björklund säger att väldigt mycket har hänt i samhället på sistone undrar jag vilka bitar han har sett och vilka bitar jag har sett. Det jag har sett är en klar försämring för ungdomarnas situation. Det handlar här om framtida barnfamiljer och framtida föräldrar. Vilka förutsättningar skall de ha att kunna rota sig i samhället på ett vettigt sätt? Ulf Björklunds reservation mot avslag på regeringens förslag om att ta bort bostadsbidraget för ungdomar rör faktiskt en annan sak. Det är faktiskt Ulf Björklunds egen konstruktion att ställa det här mot barnfamiljerna.

Herr talman! Det är obegripligt att 1990-talets politiker, som skall lösa 2000-talets problem, håller fast vid 60 år gamla värderingar! Världen förändras i en allt snabbare takt. Gårdagens sanning gäller inte i morgon. Det måste ingå i politikerns självklara uppgift att möta konsekvenserna av samhällets förändring, vilket sannerligen inte märks i det ärende vi har att behandla nu. Den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen har för länge sedan sprungit ifrån 1936 års planer på en Öresundsbro. Ändå skall dessa realiseras. Demokratiskt fattade beslut skall respekteras - javisst. Men denna demokratiska process lämnar mycket övrigt att önska. Broprojektets utveckling har kantats av skandaler. I danska tidningar har man kunnat läsa rubriker som Århundradets skandal och Politiker ljög om Öresundsbron. Beslutsfattarna fick inte information om hur osäkra de ekonomiska beräkningarna för miljöprojektet är och inte heller om att förutsättningarna för brobudgeten ändrats flera gånger genom nedräkning av räntan och uppräkning av trafikprognosen. Miljöskandaler är det också gott om: ? t.ex. att den internationella expertpanel som tillsattes för att granska nollösningen kördes över i samband med den svenska regeringens beslut 1994, ? t.ex. att Björn Gillberg och Torkel Carsten har hoppat av som miljögranskare då Öresundskonsortiet uppenbarligen inte tog miljöfrågorna på allvar, ? t.ex. att danska staten har stämts av Greenpeace - dels därför att det inte finns någon miljökonsekvensbeskrivning för hela projektet, dels därför att kraftigt förorenade massor används för den konstgjorda halvön vid Kastrup. Rättegången skulle ha startat i måndags men skjuts upp för komplettering av material efter tre års utredande. Ole Krarup, professor i juridik i Köpenhamn, uttryckte vid en presskonferens i Sverige häromdagen att det är ett mycket cyniskt spel som pågår för att bygget skall komma så långt att det inte går att stoppa. Någonting ditåt kan man även säga om den svenska regeringens agerande. Vid ett flertal tillfällen har kommunikationsministern hävdat att ekonomin kring projektet är stabil, trots tecken på motsatsen. Då äntligen regeringens skrivelse om ekonomin presenterades visade det sig att brokalkylen redan spruckit, och det innan ens de egentliga byggarbetena satts i sjön! De ekonomiska glädjekalkylerna håller alltså inte. Notan för gigantiska byggnadsprojekt av det här slaget brukar sluta på ca 50 % mer än beräknat på grund av successiva fördyringar. När broprojektet redan innan det egentliga arbetet kommit i gång visar sig bli 2 miljarder eller 10 % dyrare är det ytterst allvarligt. Kostnaden för kust-till-kust-delen är i svenska kronor och dagens penningvärde uppe i 20 miljarder. Därtill kommer landanslutningarna på den svenska sidan, och sanningen är att det inte finns några bra lösningar vad gäller landanslutningarna - varken för Malmö stad, för regionen, för svenskt näringslivs transportbehov eller för brokonsortiets ansträngda ekonomi. Det här finns noggrant redovisat i min motion. Regeringen, herr talman, var så uppfylld av förtjusning över det här prestigeprojektet att den inte ägnade det redan hårt trafikdrabbade Malmöområdet en tanke. Den totala bristen på planering tillsammans med ett detaljerat mellanstatligt avtal som har föregripit miljöprövningen har skapat detta svåra dilemma, som kan komma att fördyra projektet med ca 10 miljarder. Det är heller inget annat än en skandal. Avsikten med Öresundsförbindelsen var att tillsammans med förbindelser över Stora Bält och Fehmarn Bält binda samman Sverige och Danmark med kontinenten - något som inte minst företrädare för det sydsvenska näringslivet krävde. Men det var då det. Verkligheten förändrades under historiens gång. Europas karta ritades om då muren föll. Beslutsfattarna tog dock ingen som helst notis om detta faktum. Det gör inte heller trafikutskottet i sitt betänkande. I dag finns inget intresse av att ta omvägen över Danmark då man snabbt vill komma till kontinenten. Det blir dyrare och tar längre tid, och väl framme på den tyska sidan hejdas både bilar och tåg av trafikinfarkter respektive långa köer vid rangerbangården i Det näringslivet behöver av snabba och säkra transporter till Europa kan inte tillgodoses på det här sättet. Transportföretagen nobbar bron, då direktfärjorna till kontinenten anses helt överlägsna. Öresundsbron kommer främst att användas för lokal trafik, säger VD-n för ASG European Road Transport som därför nu håller på att flytta sin utlandsverksamhet från Malmö till Helsingborg. Deutsche Bank har i dagarna meddelat att man hoppar av finansieringen av Fehmarn Bältförbindelsen, då man anser det omöjligt att få ekonomi i den. Detta är något som kommunikationsministern enligt uppgift finner "högst bekymmersamt". Månne hon också börjar inse det som vi och så många med oss så länge hävdat, nämligen att en bro över Sett mot bakgrund av att hela projektet skall finansieras av trafikavgifter måste alla broförespråkare få kalla fötter av den insikten. Blotta risken för att statsgarantin kan komma att utlösas borde ge varje ansvarsfull politiker mardrömmar. Herr talman! Öresundsbroprojektet är ett resultat av mäktiga lobbyister, hemlighållna analyser och odemokratiska beslut. Det var omodernt redan innan det beslutades, och det är ett hot mot både miljö och ekonomi. Mot bakgrund av det jag nu anfört vore det klädsamt om riksdagen kunde enas om att åtminstone rädda vad som räddas kan. Broarbetet behöver stoppas upp och en oberoende kommission tillsättas som får syna de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna i ett sammanhang innan det är för sent. Med största sannolikhet skulle detta leda till att avtalet med Danmark måste omförhandlas för att det inte skall leda till oöverstigliga kostnader ovanpå det som vi redan sett, transportproblem för näringslivet och en fullständigt ohållbar miljösituation för de boende i Malmöregionen. Det finns fortfarande tid att åtgärda de problemen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 till trafikutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! När det gäller det här betänkandet har vi redan haft en s.k. remissdebatt, nämligen när skrivelsen kom till riksdagen. Många bra argument framfördes redan då, och de visar att ekonomin kring bron inte håller. Att en bro över Öresund inte håller miljömåtten har vi också diskuterat tidigare i kammaren. Den som inte följde remissdebatten kan jag varmt rekommendera att gå tillbaka och läsa det protokollet - det var en mycket bra debatt. Jag skall försöka att inte upprepa min kritik kring Öresundsbroprojektets ekonomi, men jag vill markera att utskottet i princip har accepterat regeringens skrivelse om projektets ekonomi utan några invändningar. Jag vill också kommentera utskottets sätt att behandla Vänsterpartiets yrkande om att kostnaderna skall redovisas i svenska kronor och i dagens penningvärde för att man lättare skall få en översikt över projektets verkliga kostnader. Denna begäran är inte på något sätt orealistisk och innebär inte någon övermäktig uppgift. På s. 10 längst ned säger utskottet självt nämligen: "För att underlätta en bedömning av projektets aktuella ekonomiska situation är det enligt utskottets mening lämpligt att redovisningen fortsättningsvis kompletteras med ekonomiska uppgifter även i aktuellt penningvärde och i svensk valuta." Trots detta, som jag ser som ett erkännande, avstyrker utskottet Vänsterpartiets yrkande, som handlar om just det här. Jag tycker att man i stället borde ha tillstyrkt det, eftersom utskottet faktiskt har ställt sig bakom det. Någon direkt motivering till att man har avstyrkt det hittar jag inte heller i utskottets betänkande, men det kanske finns något självändamål i att avstyrka Vänsterpartiets yrkanden - vad vet jag? Jag menar att summan för projektet egentligen också borde ligga högre än vad utskottet har räknat fram, om vi skall vara realistiska. Kust-till-kust-förbindelsen beräknar regeringen i sin skrivelse till 14 miljarder. Värdet är i danska kronor och i 1990 års penningvärde. Med hjälp av Öresundskonsortiet har Vänsterpartiet räknat om den siffran till svenska kronor i dagens penningvärde, och då blir summan ungefär 19 miljarder kronor. Utskottet har räknat upp summan till 17,6 miljarder kronor. För de svenska landanslutningarna, som är nästa del av projektet, redovisas i skrivelsen en totalsumma på 1,9 miljarder svenska kronor. Den summan är beräknad utifrån prisnivån och värdet av kronan i juli 1990. Räknar vi ut kostnaden i dagens penningvärde hamnar vi på en summa runt 2,3 miljarder i stället - detta också enligt Öresundskonsortiet. Det är samma siffra som utskottet har angivit. För de danska landanslutningarna, som är den sista delen av projektet, beräknades i regeringens skrivelse Utskottet anger summan 6,3 miljarder svenska kronor. Den totala summan skulle enligt mina beräkningar i dagens penningvärde hamna på ungefär 27 miljarder svenska kronor. Utskottet landar på 26,2. Skillnaden är inte längre lika stor som den var mellan mina siffror och regeringens. Men i remissdebatten avfärdade kommunikationsministern mig med att säga att jag räknade med äpplen och päron, när jag summerade mina beräkningar. Jag hoppas att utskottets nya beräkningar kan få Ines Uusmann att fundera en gång till över den verkliga summan för projektet. För att gå vidare i resonemanget kring ekonomin vill jag säga att Riksrevisionsverket 1994 räknade ut att en genomsnittlig fördyring av infrastrukturprojekt på vägsidan har varit ungefär 86 %. Om jag verkligen tar till i underkant och räknar med en fördyring av det här projektet på bara 20 % innebär det 5,4 miljarder. Totalsumman skulle då hamna på 32-33 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde. När det gäller räntekostnaderna för projektet räknar konsortiet självt med en total skuld på 30 miljarder, om inget oförutsägbart inträffar. Inklusive ränta på dessa lånade pengar hamnar summan troligen på upp emot 40 miljarder kronor. I betänkandet redovisas en totalsumma för projektets anläggningskostnader på 26,2 miljarder. Jag är glad att summan har skrivits upp, men den överensstämmer inte med Ines Uusmanns svar i en interpellationsdebatt med Vänsterpartiets Johan Lönnroth den 5 mars i år. Hon sade då om projektets totalkostnad: "Om man räknar upp de av 1990 års priser som är jämförelsepriser enligt det index som man brukar använda är det som Johan Lönnroth sade rätt. Man hamnar på 29,5 miljarder." Jag undrar varför utskottets bedömning av totalkostnaden ligger under kommunikationsministerns egna bedömningar i det här fallet, även om jag är medveten om att kommunikationsmininstern anger olika summor vid olika tillfällen. Det är inte första gången som Öresundsbron debatteras här i kammaren. Vi vet antagligen alla precis vad övriga partiers företrädare kommer att säga - vi har hört det förut. Trots det vill jag återigen peka på några områden som gör Öresundsbroprojektet till ett vansinnesprojekt. När det gäller den demokratiska processen vill jag påminna om att inför beslutet i riksdagen 1991 fanns inte de riktiga ekonomiska beräkningarna, och jag menar faktiskt att de fortfarande inte finns. Jag tycker att vi redan nu kan se att de ekonomiska beräkningarna kommer att leda till att skattebetalarna får stå för notan, trots att det i kontraktet för Öresundsbron stod klart och tydligt att inga skattepengar skulle föras in i projektet. Riksdagsbeslutet föregicks dessutom av ett rådslag inom Socialdemokraterna, där medlemmarna röstade om Öresundsbroprojektet. 50 % var för en borrad tunnel, och 25 % var för den bro som Socialdemokraternas riksdagsgrupp och partiledning sedan tog ställning för. Initiativet till bron vet vi kommer från samma människor som ligger bakom hela TEN-projektet, dvs. Transeuropeiska nätprojekten i Skandinavien, nämligen ERT, European Round Table of Industrialists - en av de starkaste lobbygrupperna i vår världsdel. Efter riksdagens beslut prövades detta av Koncessionsnämnden enligt naturresurslagen, som avslog projektet med tanke på tre områden: - Östersjön är särskilt känslig ur ekologisk synpunkt, och den kan skadas, - Lommabukten och Lundåkrabukten samt Limhamnströskeln, som är av intresse för yrkesfiskare och naturvård, kan påtagligt skadas, - hänsyn till samhällets mål vad gäller miljöanpasade transportsystem. Jag vill påminna om att Koncessionsnämndens beslut i sig räcker för att byggandet av Öresundsbron skall vara olagligt. År 1993 inleddes Vattendomstolens prövning av projektet. Den sade ja till projektet, men i dess uppdrag ingår inte att pröva t.ex. miljöpåverkan till följd av trafikökning. Vattendomstolen underkände då alla förslag till brokonstruktioner på den danska sidan, och man har sedan också sagt att någon nollösning inte går att garantera. Öresundsbroprojektet hänger ihop med projekt i Stora Bält och på Fehmarn. För bara några dagar sedan kom rapporter från Fehmarnförbindelsen att projektet ses som alltför osäkert. Anledningarna står att läsa i Dagens Industri. En av anledningarna är att bygget av tunneln under den engelska kanalen har givit banken kalla fötter, och det förstår jag. Enligt uppgift beräknades inkomsten för tunneln bli 400 miljoner engelska pund 1995, och redan räntekostnaderna ligger på 700 miljoner engelska pund. Det är ett tydligt exempel på hur lätt kostnader för sådana stora projekt skenar i väg. En annan anledning till att Deutsche Bundesbank har dragit sig ur är projektets egna osäkerheter. Jag citerar Jürgen Krumnow i Bundesbank: Prognoserna om ökad biltrafik blir inte mer trovärdiga av att det snart finns en färdig förbindelse mellan Danmark och Jag har tidigare pratat om de beräkningar som har gjorts för Öresundsbron och antalet bilar. Enligt trafikprognoser som gjorts kommer trafiken att vara Även brons negativa miljöpåverkan har naturligtvis ekonomiska effekter. Vägverket bedömer i sin årsredovisning 1994 att utsläppen av koldioxid från vägtrafiken kommer att öka med 8 % från 1994 till år 2000. Det är tvärtemot riksdagens mål och svenska åtaganden t.ex. vid Riokonferensen. Konsortiet räknar också med en ökad trafikvolym på 1,7 %, vilket ur miljösynpunkt inte kan accepteras. Med andra ord förstärker Öresundsbrobygget framtida konflikter. Möjligheten att nå miljömål, som redan i dag är beslutade och som med sannolikhet kommer att behöva skärpas, försvåras och fördyras, framför allt för att vi i vår konkreta handling nonchalerar detta, bl.a. genom stora satsningar på vägbyggen som förutsätter ökad biltrafik. Att stabilisera koldioxidutsläppen och sedan minska dem efter år 2000 kommer att bli svårt, om vi inte tar dessa målsättningar på allvar redan nu. De fina orden kan ni bespara både mig och andra! Jag måste återigen påpeka att alla de senaste utredningarna kring trafik, miljö och klimathot pekar på att bränslepriserna måste höjas kraftigt och att vägtrafiken inte får fortsätta att öka - snarare skall den minska. Senast i morse hörde jag att OECD för Sveriges räkning krävde såväl höjda bensinpriser som biltullar, m.m. Detta blir en stor konfliktsituation, och att i det här läget finansiera ett brobygge med trafikavgifter, och därmed förutsätta en ökad biltrafik, är inte lämpligt. Jag läste också i Dagens Industri om Bilspedition - ett av de stora företagen. Koncernchefen Håkan Larsson menade att man skall göra Bilspedition till ett av Europas största transportföretag. För att nå dit skall Bilspedition köpa företag, främst i Tyskland och i Frankrike, men också i USA och i Asien. Bilspedition tänker fortsätta att använda färjorna och inte Öresundsbron: "Det blir både dyrare och tar längre tid än färjorna, säger Bilspeditions koncernchef Håkan Larsson, som betonar att lastbilarna kommer att ta färjan till kontinentaleuropa också i framtiden. Fördelen med färjan är att Bilspedition kan köra sina trailers och container utan förare till Europa med färja. - Om Öresundsbron ska användas måste Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland. En klart sämre affär, anser Bilspedition." För att ytterligare komplicera bilden undrar jag hur regeringen och regeringens företrädare ser på de larmrapporter som kommer från Danmark nu, framför allt om att förorenad jord planeras att användas när man bygger den konstgjorda ön. Öresundskonsortiet i Danmark har uppenbarligen först planerat att sanera jorden innan den skulle fyllas i ön, men sedan insett vilken kostnad det här skulle innebära och backat. Nu menar man i stället att "jord är jord". Det här skulle kunna få förödande konsekvenser. För att avrunda mitt inlägg, trots att det finns mycket mer att tillägga, har jag en stilla undran. Det är ju så att regering och riksdag uppenbarligen inte lyssnar på argument som tar upp bristen på demokrati och insyn, som präglat hela projektet från början till slut. I remissdebatten pratade vi länge om miljökontrollanternas avhopp i protest. Vi vet också att den internationella expertpanelen har kopplats bort, trots att den har ansvar för själva byggnadsfasen. De lyssnar inte heller på miljöargument, vare sig det gäller nollösningar, ökade transporter eller biologisk mångfald. Man lyssnar inte heller på Koncessionsnämndens inställning. De lyssnar inte på näringen, som inte längre säger att bron är intressant - snarare tvärtom. De verkar inte blåsa av projektet, trots att Fehmarnprojektet inte verkar gå i lås. De verkar inte oroa sig för ekonomin heller. Jag undrar bara: Vem är det regeringen och regeringens företrädare lyssnar på? Vem är det som vill ha bron? För det är ju uppenbart att diskussionen om Öresundsbron för länge sedan slutat att vara en debatt där man faktiskt lyssnar på argument. Det är något annat som drar, och jag undrar vad det är. Jag skulle gärna vilja ha svar på det i debatten i dag. Tack!

Herr talman! Med hänvisning till den remissdebatt som fördes den 8 februari kommer jag inte att direkt gå in på de argument som gjort att Miljöpartiet har tagit ställning mot bron. De positionerna är väl kända, och de reservationer som är fogade till betänkandet är rätt utförliga. Varje partis position i frågan är sedan mycket länge känd. Egentligen vill jag rikta mina ord i dag till dem som kämpat och fortfarande kämpar mot bron. Den reservation som Miljöpartiet, Centern och Vänstern fogat till betänkandet väcker antagligen en del frågor, liksom själva hanteringen av betänkandet i utskottet. Det här ärendet kommer att bli en favorit i repris och återkomma varje år till riksdagen. Jag skulle vilja göra en jämförelse som jag hoppas inte missbrukas vid något annat tillfälle. Det gäller Miljöpartiets ställningstagande i kärnkraftsfrågan. Vi i Miljöpartiet har nämligen som ivriga förespråkare för en avveckling fått mycket kritik därför att vi inte deltar i samarbetet och hittar en lösning för slutförvaring. Som jag tolkar det skulle situationen för kärnkraften vara rätt annorlunda om Miljöpartiet skulle ha ett förslag till slutförvaring. Det är just en av anledningarna till att vi inte kan samarbeta i den frågan, vi vet inte något bra sätt. Visste vi det skulle vi inte tycka som vi gör. Antagligen skulle vi det i varje fall, eftersom själva urankedjan i sig är ett starkt hot. Det är alltså samma sak med bron. Om vi börjar samarbeta och arbetar konstruktivt under projektets gång, kan det också tolkas som att vi faktiskt bidrar till att genomföra projektet. Detta är självklart en av de svåraste frågorna som vi som politiker kommer att behöva arbeta med. Om det finns någon osäkerhet om var reservationen landar vill jag säga att reservationens innehåll måste tolkas som att man inte vill ha någon fast förbindelse över sundet i och med att vi kräver att man stoppar förhandlingarna. Det är några saker som har nämnts som jag skulle vilja ta upp. Den första är skadeståndskravet, som självklart är ett problem. Men det är inte oöverkomligt i och med att det här är ett bilateralt avtal mellan regeringarna. I och med den samarbetsvilja som visades i Visby förra veckan - det kanske man inte skall säga - finns det väl ändå en grogrund för att lösa detta på ett vettigt sätt. Vad gäller de entreprenörer som man har anlitat är det alltså själva de fasta kostnaderna som man har intecknat och inte de framtida kostnaderna. Det rör sig om en del pengar, det skall vi inte sticka under stol med. Men när det gäller de framtida kostnaderna - då pratar vi om samhällskostnader och miljökostnader - är det absolut ett pris man får betala för dumhet begången de senaste åren. Vi bör redan nu fortsätta arbetet med en planering av en ny trafiklösning för Skåneregionen, som är en ansträngd region. Om nästa fråga blir vad som är nästa steg vill jag svara att vi anser att det i det här fallet är möjligt att kombinera ställningstagandet att verka aktivt för att stoppa bron och samtidigt ha en kritisk granskning av projektet. Då menar jag t.ex. att man redan nu har överskridit budgeten med 2 miljarder kronor, att man också påtalar helheten, precis som Hanna Zetterberg har sagt, med miljökonsekvenser, trafikökningar, infrastruktursystem i Europa, och att man är aktiv i de beslut som fattas. Det gäller t.ex. citytunneln och även andra delar av projektet som ännu inte är färdigt, främst landanslutningarna tänker jag på. När det gäller bevakning och kritisk granskning av projektet har jag ett exempel framför mig. Det är ett pressmeddelande från Miljöpartiet de gröna i Bryssel. Miljöpartiet har ställt en fråga till kommissionen om den förorenade jorden till den konstgjorda ön som det nu inte finns någon miljöprövning av. Det finns det inte heller för den lagringsplats för jorden som man har nu. Det blir intressant att se hur man klarar att lösa detta. Helheten blir att vi återkommer i frågan, och vi kommer att arbeta aktivt i kombinationen att vi vill stoppa projektet, men att den kritiska granskningen kommer att fortsätta. Vi kommer att vara aktiva i de beslut som fattas, och vi kommer absolut att påtala helheten. För övrigt vet jag inte riktigt vad jag skall säga till mina utskottskolleger som har en annan uppfattning. Jag tycker att det mesta redan är sagt. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag har varit uppe i talarstolen i den här frågan. Det är, precis som Hanna Zetterberg säger, tveksamt vilka skäl som föreligger för att genomföra projektet. Vi har hört alla skäl emot. När vi hör de skäl som talar för projektet är det väldigt lätt att punktera argumenten. Det har faktiskt gjorts i de debatter som har hållits utan att man har fått ett bra svar tillbaka. Jag har inga större förväntningar på dagens debatt, måste jag erkänna. Jag yrkar givetvis bifall till båda reservationerna.

Herr talman! Det finns väl knappast någon fråga som har prövats och utretts så som just frågan om Öresundsbron. I mer än hundra år har man diskuterat frågan. Olika förslag har presenterats. Diskussionerna har varit många och långa. Såväl det danska folketinget som den svenska riksdagen har godkänt broavtalet. Här i kammaren fattades det beslut den 12 juni 1991 med en bred majoritet, 229 ja och 85 nej, och det föreligger därmed ett folkrättsligt bindande avtal. Beslutet föregicks av ett omfattande och långvarigt utredningsarbete i vilket en lång rad av experter på skilda samhällsområden har engagerats. Därefter genomfördes remissbehandling och diskussioner i olika forum, vilket jag anser borgar för att projektet har blivit allsidigt belyst och att byggandet av en fast förbindelse är rätt tänkt. Inte minst miljöfrågorna har utretts grundligt. Det är nog det största miljöärende som någonsin hanterats i Sverige. Tre lagstiftningskomplex har varit inblandade: naturresurslagen, vattenlagen och miljöskyddslagen. Herr talman! Riksdagen har nu att ta ställning till trafikutskottets betänkande nr 17, som behandlar regeringens skrivelse 1995/96:130 om Öresundsförbindelsens ekonomi, jämte tre motioner som är väckta i anledning av denna skrivelse. Riksdagen behandlar också ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i januari 1995. Tilläggas kan, som någon av de andra debattörerna har gjort, att skrivelsen redan har varit föremål för debatt, i och med den remissdebatt man hade i kammaren den 8 februari när skrivelsen överlämnades till riksdagen. Egentligen har vi redan gjort det som skall göras, tycker jag. När riksdagen fattade detta beslut 1991 förutsatte man att regeringen för riksdagen skulle redovisa resultatet av upphandlingen samt årligen återkomma till riksdagen med redovisning av hur projektet framskrider och i vilken omfattning garantiåtagandet har ianspråktagits. Det är just en sådan årlig redovisning som nu behandlas. Vi behandlar inte frågan om huruvida bron skall byggas eller inte byggas. Det är riksdagen som har beställt den redovisning som vi nu diskuterar. Alltsedan beslutet 1991 har det pågått ett mycket intensivt arbete med att förbättra och förfina projektet så att det motsvarar de höga och angelägna kraven för både miljö och säkerhet. Genomlysningen har givit ett bra resultat. Vi får nu en förbindelse som verkligen blir en miljömässig satsning för framtiden. Utskottsmajoriteten anser också att etableringen av en fast förbindelse över Öresund är en viktig framtidssatsning som främjar utvecklingen av effektiva kommunikationer mellan Sverige och övriga Europa. Öresundsförbindelsen ger även möjlighet till en gynnsam utveckling av de regionala kollektivtrafiksystemen. Som framgår av regeringens skrivelse är ekonomin för kust-till-kust-förbindelsen hållbar. De ökade kostnader man har fått rubbar alltså inte projektets räntabilitet. Kostnadsökningen beror framför allt på att projektet har miljöanpassats ytterligare och på högre anbud än vad man hade väntat sig från anbudsgivarna. De är riktigt, vilket har sagts från kritiker, att den kvarstående reserven är begränsad. Samtidigt måste man komma ihåg att merparten, ungefär 85 %, av de stora upphandlingarna har genomförts. Det som återstår att upphandla är installationsentreprenaden, där inte alls samma osäkerhet som vid de tidigare upphandlingarna föreligger. En annan vanlig invändning har gällt trafikprognosen. Många har tyckt att prognoserna har varit alltför optimistiska, medan andra har befarat att de är alltför låga och menat att bron kommer att förorsaka en omfattande ökning av bilismen.

Herr talman! Monica Öhman började sitt inlägg med att säga att Öresundsbroprojektet har prövats och utretts i över hundra år. Men, herr talman, det är ju just det som är problemet, vilket jag också började mitt anförande med: Beslutsfattarna har hållit fast vid urgamla värderingar som gäller storskalighet och betong och varit fullständigt aningslösa inför nutidens miljöproblem. Det är ju därför det nu visar sig att det är problem med det här projektet. Monica Öhman fortsätter vidare med att detta skall bli en effektiv förbindelse med kontinenten. Men för vem då, Monica Öhman? Allt fler människor påpekar att det här bara blir en lokal trafikled mellan Malmö och Köpenhamn. Transportföretagen är fullständigt ointresserade. Huruvida SJ och dess danska motsvarighet över huvud taget kommer att kunna använda bron råder det fortfarande oklarheter om. Jag har läst en doktorsavhandling, som är gjord vid Lunds universitet, där man inte har hittat någon över huvud taget som kommer att trafikera denna bro, mer än möjligen de teaterbesökare som åker till Danmark. Hur skall de avgifterna räcka till för att finansiera någonting som vi nu i regeringens skrivelse ser kommer att bli dyrare, och det innan man ens har börjat bygga bron? Monica Öhman tar upp de svenska landanslutningarna. Det är ett jättestort problem att de inte var utredda och klara, vare sig i fråga om hur de skulle se ut eller hur de skulle finansieras, innan det här avtalet skrevs. Nu slänger man in detta ungefär som jästen efter degen och tror att man skall rädda situationen på det sättet. Det innebär att vi inte kommer att få några vettiga trafikplaner i Malmöregionen eftersom man då måste ta hänsyn till var bron landar någonstans på den svenska sidan. Det innebär alltså stora problem för den verkligt viktiga kollektivtrafiken och regionaltrafiken där nere. Monica Öhman säger att vi som har uttalat oss i riktningen att vi anser att broprojektet inte går ihop visar misstänksamhet mot myndigheter såväl i Sverige som i Danmark. Men bästa Monica Öhman, det är ju det danska riksrevisionsverket som har kommit med den skarpaste kritiken mot det här projektet, stött av det svenska riksrevisionsverket. Det är faktiskt inte våra påfund.
Herr talman! Jag tycker att Kerstin Warnerbring ägnar sig åt väldigt mycket spekulationer. Ena stunden skall det bli alldeles för litet bilar på den där bron så att man inte får ihop avgifterna, och nästa stund är det alldeles för mycket trafik, och då är det farligt för miljön. Jag som norrbottning, längst bort från den tänkta bron, skulle inte försvara den om jag inte ansåg att detta är ett framtidsprojekt. Jag tror nämligen att det inte bara är den här regionen längst ner i Skåne som får nytta av detta, utan att alla i landet får nytta av det. Det är viktigt, och det är därför jag försvarar det här också. När det gäller de svenska landanslutningarna har trafikutskottet besökt Lernacken, och där pågår just nu ett ordentligt saneringsarbete. Jag måste säga att jag inte är alldeles säker på att det saneringsarbetet hade kommit till stånd om det inte var där den svenska landanslutningen skall vara. När det gäller trafikmiljön i Malmö är det ett problem som hur som helst hade måst lösas, så det är inget som man har kastat sig in i nu helt plötsligt för att rädda broprojektet. Kommunikationskommittén har också pekat på att detta problem måste lösas.
Herr talman! Det är beklagansvärt att man skall behöva kosta på kanske 30-40 miljarder kronor sammanlagt för att få soptippen på Lernacken sanerad. Det hade blivit betydligt billigare, måste jag säga, om vi hade ägnat oss enbart åt det. Monica Öhman har blivit övertygad - hur vet jag inte, men övertygad har hon blivit - om att den här bron skall vara bra för hela Sverige. Jag måste ifrågasätta även det argumentet, inte minst på grund av det som alla transportfirmor nu säger: att det inte är intressant med en transportled över Öresund från Malmö till Köpenhamnstrakten. Det är Helsingborg Helsingör-sträckan som är intressant, därför att det är där 90 % av alla transporter går. Det är också därför man flyttar sina transportföretag upp till Helsingborg. Följaktligen hade resten av Sverige, norr om Skåne, haft lika stor nytta av en snabbare förbindelse över För litet trafik för finansiering ena stunden och för mycket trafik nästa, säger Monica Öhman att jag har sagt. Jag har i dag inte tagit upp problemet med för mycket trafik, men det är bara att konstatera att när Deutsche Bundesbank nu drar sig ur Fehmarn Bältförbindelsen kommer det att bli ännu mindre trafik över Danmark via den här bron. Vi kommer alltså att få mycket få bilar som kan betala avgifterna för att finansiera bron. Vad måste man göra då? Jo, man får gå emot avtalet, höja avgifterna och försöka få dit fler bilar. Då klarar vi inte miljömålen. Men låt mig påminna om det som kommunikationsminister Uusmann svarade oss när vi påpekade detta i interpellationsdebatten i mars. Hon sade att man kan inte ta hänsyn till ekonomi och miljö på samma gång, och det är det regeringen håller på med.
Herr talman! Nu tycker jag att Kerstin Warnerbring visar på vilken nivå den här debatten ligger. 30 40 miljarder för att sanera Lernacken. Jag bryr mig över huvud taget inte om att kommentera det. Jag är övertygad om att Öresundsförbindelsen är bra för nationen Sverige. Jag sade att jag som norrbottning har blivit övertygad om detta, men skälet för mig är inga teaterbesök i Danmark. Det är helt uteslutet att jag skulle använda Öresundsbron för att åka över till Danmark för att gå på teater.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
Jag vill också kommentera det som har sagts om misstänksamhet och om en ordentlig miljöprövning. Detta vill jag göra genom att hänvisa till ett avsnitt i Monica Öhmans eget anförande. Hon räknade upp de statliga instanser, myndigheter, som har varit aktiva i Öresundsprojektet vad gäller miljöfrågorna. Varför underlät Monica Öhman att nämna Koncessionsnämnden?
Herr talman! Miljöpartiet brukar ju säga sig vilja ta ansvar för Sverige. Men jag tycker faktiskt att Elisa Abascal Reyes går väldigt långt när hon i det här läget och i den här frågan drar sådana växlar att hon säger att det inte kan bli tal om något samarbete eftersom Socialdemokraterna är för betong. Jag var med och fattade det här beslutet i riksdagen, och jag tycker att vi skall leva upp till beslutet. Vad riksdag och regering har krävt är att man följer den ekonomiska utvecklingen av projektet och redovisar det för oss samt att man följer den miljömässiga utvecklingen. Justeringar har gjorts under resans gång för att miljökraven skall tillgodoses. Det har gjorts, och därför har det också uppstått en viss fördyring. Jag tycker faktiskt att man i Miljöpartiet skall vara glad över detta. Men om man - som jag har påpekat - hela tiden flyttar fram positionerna och försöker misstänkliggöra projektet, då blir det så här i debatten. Då uppstår de här låsningarna. Då ser man inga möjligheter utan bara problem och eländes elände. Jag tror att det var Elisa Abascal Reyes själv som sade att man kommer att göra allt för att stoppa projektet. Jo, det är jag övertygad om. Jag tror att Miljöpartiet kommer att försöka stoppa projektet även den dag då bandet klipps på bron.
Herr talman! Monica Öhman säger att jag sjunker väldigt lågt när jag påstår att Socialdemokraternas framtidsvision utgörs av gjutjärn och betong, men det är faktiskt Monica Öhmans egna ord jag använder, nämligen det hon sade i slutet av sitt anförande om den symbol som bron skulle vara. Jag känner då inte till något annat material som bron skulle kunna vara byggd av, Monica Öhman. När det gäller miljö, helhetssyn och transporter finns det faktiskt en statlig instans som har sett på projektet på ett annat sätt än vad t.ex. Vattendomstolen hade befogenhet att göra, och det är Koncessionsnämnden. Varför nämnde inte Monica Öhmnan Koncessionsnämnden?
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Elisa Abascal Reyes. Jag sade att jag ser det här som ett framtidsprojekt. Jag ser det som en möjlighet. Vad är det som säger att Elisa Abascal Reyes har bättre vetskap än jag om hur framtiden ser ut? Vi har olika uppfattningar i den här frågan - det är bara att konstatera.
Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Jag glömde nämligen att göra det i mitt anförande.

Herr talman! Jag vet inte vem som har ett dilemma här. Det beror alldeles på hur man ser på den här saken. Vi har sagt att vi i det här projektet måste ta allvarligt på miljöfrågorna, och de har utretts. Det har skett kompletteringar under resans gång. Det måste Hanna Zetterberg hålla med om.

Herr talman! Jag vill göra en liten rättelse av det Hanna Zetterberg sade.

Herr talman! Man skall bygga broar mellan folk. Den här debatten förs främst i Stockholm. Det beror på att bromotståndarna nere i Skåne är så pass impopulära att de nästan aldrig vågar sticka ut hakan. Den här bron är på gång att byggas. Ön vid Saltholm är i det närmaste färdig. Terminalen i Kastrup utanför Köpenhamn och anslutningsvägarna där är också nära sin fullbordan. Olof Johansson lämnade den borgerliga regeringen i protest mot bron. Men nu när vi har kommit så här långt märker man inte en reaktion från hans sida i det avseendet. Han jobbar vidare tillsammans med regeringen som om ingenting hade hänt. Bron mellan Malmö och Köpenhamn är en nyckelfråga, inte bara lokalt. Den betyder oerhört mycket också för den svenska industrin vad gäller just in time-leveranser när det är kalla och isiga vintrar. Vi har haft sådana under 80-talet. Dessutom har vi den här vintern haft stopp på alla snabbförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn i över en månad. Det är problem med att klara av den här hanteringen. Man skall också komma ihåg att vår dominerande handel sker gentemot sydvästra Europa och inte gentemot östra Europa. 3 % av handeln sker gentemot östra Europa. När det gäller Skånes utveckling har Öresundsregionen möjligheter att bli Europas femte K-region. Här finns 3,2 miljoner invånare, en internationell storflygplats samt tre universitet och ett fjärde på gång i Malmö. Här finns möjligheter att skapa tillväxt, utveckling och kompetens i sådan omfattning som bara finns på fyra fem ställen i hela Europa. En rad beslut har gett oss möjlighet att skapa denna tillväxt, kompetenshöjning och K-region. Det handlar om anslutningen till den europeiska unionen. Den här bron ger Skåne en storflygplats på ca 15 minuters avstånd. Dessutom kopplas de 3-4 universiteten ihop med snabba tågförbindelser. Detta ger möjligheter för människor att mötas på ett sätt som de annars icke skulle göra. För stockholmare är det naturligtvis litet jobbigt att det blir ytterligare ett kraftcentrum i Sverige, ett ekonomiskt kraftcentrum som kan bidra till att skapa välstånd i det här landet. Det påverkar inte på något vis Stockholm negativt, men det innebär ändå att Stockholmsregionen får en konkurrent. Det kan upplevas besvärande för stockholmare. Vi har jobbat hårt med miljön i Skåne. Vi har minskat svavelutsläppen i Skåne till en tredjedel. För närvarande kommer 15 % av svavlet från oss själva. Resten kommer från gamla kommunistländer. Kväveutsläppen har halverats. Utsläppen från den här bron kommer att bli hälften jämfört med utsläppen från färjorna. Det intressanta är att de nya färjorna som sätts in kommer att släppa ut mer än de som vi har i dag. På modellplanet finns elbåtar med en sladd i ändan, men i praktiken fungerar inte den typen av lösningar. På sikt är det också viktigt att vi får förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Det är synd att man har avslagit min motion om att redan nu sätta i gång den här planeringen. Det är först när man knyter ihop den här starka regionen i båda ändarna som man kan få full utvecklingskraft och tillväxt i regionen. Men det får vi återkomma till. Med hänvisning till mina kontakter med tyska politiker är jag alldeles övertygad om att man så småningom bygger förbindelsen över Fehmarn Bält. Oavsett vad banken har svarat nu är jag övertygad om att det kommer att bli ett faktum. Då kommer man att kunna ta sig de 30 milen från Skåne till Hamburg på två timmar med snabbtåg. Det är inte längre än till Nässjö. Det ger helt andra möjligheter för näringslivet i södra Sverige att komma i kontakt med den dynamik som kommer att uppstå i norra Tyskland. Snabbfärjorna i Trelleborgsläget blir ytterligare en förstärkning i det här sammanhanget. Det finns inget bygge som är så utrett som Öresundsbron. Vi har varit handlingsförlamade i hundra år. Att nu, som Centern, föreslå att man i stället skall lägga brofästet inne i Malmö är inget annat än den obotfärdiges förhinder att försöka få utredningskvarnen att dra i gång igen. Den här bron skall faktiskt ta emot 10 000 bilar. Det vet fru Warnerbring. Det är en tredjedel av det antal bilar som åker på den väg som fru Warnerbring varje dag åker ner till Vellinge. Den vägen är ännu längre än vad den här bron skall vara. Man kan konstatera att den här bron har en mycket stor psykologisk betydelse. Den här bron kommer att avskaffa den ökänsla som det svenska folket har, trots att Sverige hänger fast i f.d. Sovjetunionen. Känslan av att vi är här uppe och att de där nere bestämmer, som man har kunnat utnyttja politiskt, kommer att bortfalla när vi på ett naturligt sätt utan att behöva åka båt rör oss ut i Europa. Att skilja 3,2 miljoner människor från varandra med färjor är värre än att riva slussen och låta människor åka färja mellan norra och södra Stockholm. Det handlar om sådana realiteter. De opraktiska förhållanden som vi i dag upplever i Skåne skulle man få i Herr talman! Vi skulle ha haft en väg mellan Malmö och Köpenhamn, mellan Lund och Roskilde, om det hade varit berg, öken eller skog emellan. Jag tycker inte att litet grunt vatten skall få förhindra en naturlig förbindelse mellan 3,2 miljoner människor.

Herr talman! Bertil Persson har tydligen missuppfattat vilka som är kritiska till bron. Det är inte de som är intresserande av centralistiska starka regioner. Så har i varje fall inte jag tolkat det. Miljöpartiet står inte för det. Därför förstår jag inte argumentet att det är något slags Stockholmsnoja att gå emot bron. Jag vet människor från Östersund, Göteborg och stora delar av Östersjöområdet som är emot bron. När vi ändå pratar om det, vore det intressant att få veta om Bertil Persson talar för hela sitt parti, om jag törs dra den vilda slutsatsen att Moderaterna genom Bertil Persson ser på Östersjön som litet vatten. Det bådar inte gott, särskilt inte efter de diskussioner som har förts, t.ex. förra fredagen. Jag trodde att det i Sveriges riksdag rådde konsensus om att vi hade en annan inställning till Östersjön - för övrigt ett av världens absolut mest förorenade hav.
Herr talman! Först och främst är det helt klart att vi skall rädda Östersjön, och där ställer vi båda upp. Behovet av att rädda Östersjön är inte så stort, därför att det klarar vi ganska bra; vi hittar en nollösning här. Det är en fråga om hur mycket man muddrar. Om man tittar på vad som har hänt i Bält, är den enda bestående miljöeffekten att det har blivit mera ejder. Om det är bra eller dåligt lämnar jag till andra att avgöra. När det gäller regionen, är det viktiga för regioner, om vi tittar på statistik från USA, från OECD och från Europa, att man för det första har bra universitet för forskning och utbildning. Det är detta vi knyter ihop med bron. För det andra är det viktigt att man har bra förbindelser med flyg. Det är i människors möten som kreativitet uppstår. Det är det som bron ger oss: den flygplats där folk från universiteten i Skåne kan komma ut. För det tredje är en faktor för regional utveckling att det finns bra livsmiljöer, i form av bra bostäder, bra fritidsutbud och bra kulturutbud. Det har vi i Skåne. Det är bron som ger oss de möjligheter som vi hittills har saknat för att skapa en stark region.
Herr talman! Universitet kan man stärka på många sätt, t.ex. genom ökade forskningsanslag, förbättrade villkor för studerande, kreativt utbyte och utveckling över huvud taget av universitetets inriktning. Det är absolut inte nödvändigt att ha en bro. Det kan jag inte tänka mig. Bertil Persson talade om flygplatserna. Man kan väl landa på båda sidorna av sundet. Om det är något slags konkurrenssituation mellan flygplatserna är det inte heller värt den summa bron skulle kosta. Jag återkommer till detta med "Stockholmsnojan", dvs. att vi skulle vara mot bron av rädsla för att Malmö konkurrerar ut Stockholm. Det är det lustigaste jag har hört på länge.
Herr talman! Det senare får Elisa Abascal Reyes bedöma själv. Jag är helt övertygad om att det finns ett visst inslag av detta också. Jag återkommer till frågan om universitet och bron. Ju fler människor med olika kompetens, idéer och kreativitet som träffas, på ett enkelt och praktiskt sätt, desto större kreativitet skapar man. Det är just därför som de snabba tågförbindelserna mellan tre, snart fyra, universitet är så oerhört värdefulla. Att jämföra Sturup med Kastrup är dumheter. Sturup har flyget till Stockholm plus en liten pendel ned till Amsterdam. Nu får vi på kortare avstånd från Lund och Malmö en ordentlig internationell storflygplats, med mycket större internationell trafik än på Arlanda. Vi får möjligheter att komma ut till handelsförbindelser och till kreativa centra ute i Europa över dagen, på ett sätt som vi inte kan i dag. Detta är viktigt för regional utveckling.
Herr talman! Låt mig först klargöra för Bertil Persson att jag i det här ärendet för hela Centerpartiets talan. Det innebär att jag även för vår partiledares talan. Han har icke ändrat åsikt i frågan. Bertil Persson säger att man skall bygga broar. Jag träffade en synnerligen välkänd framstående företagare i Skåne, som när det gällde bro till Köpenhamn tyckte att vad vi behövde var en psykologisk bro. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. Att bygga broar till öar kan kanske vara litet tveksamt, i synnerhet med motiveringen att de skall förena oss med kontinenten. Nu har jag i och för sig ingenting emot att man bygger broar till öar, bara man kan finansiera dem. Jag tycker att det är litet väl mycket som tyder på att det är tveksamt om vi kommer att kunna finansiera just den bro som vi debatterar i dag. Skåne är nära sin fullbordan. Då lever Bertil Persson i en helt annan verklighet än jag. Planeringen är över huvud taget inte färdig, och finansieringen är långtifrån fullbordad. Det man talar om är en citytunnel. Det handlar om att bygga ut kontinentalbanan åtminstone för tre, fyra eller fem år, så att den går att använda ett tag, och sedan eventuellt bygga ett yttre spår. Allt omkring dessa anslutningsvägar är så otroligt olöst och ofinansierat, så det är, som jag sade tidigare, en fullständig skandal i hela detta projekt. Det roar mig också något att höra Bertil Persson tala om hur mycket renare luft vi har fått i sydvästra Skåne. Han glömde fullständigt bort att tala om att koldioxidutsläppen numera ökar och att det marknära ozonet har varit ett mycket stort problem inte minst i Lunda och Malmöregionerna, framför allt i Lundaregionen, under de senaste åren. Båda de sakerna är följder av biltrafiken. Jag återkommer, och jag hoppas på några kommentarer till det jag har sagt.
Herr talman! Det var roligt att höra att fru Warnerbring talar för hela partiet när hon vill flytta brofästet till Malmö från Lernacken. Det måste innebära att partiet också ställer upp för bron, och att man bara vill ha en annan landanslutning. Det är ju en intressant uppgift. Det andra som är intressant är naturligtvis att Olof Johansson inte har ändrat uppfattning. Då måste jag uppfatta det så att han kommer att lämna regeringssamarbetet med Socialdemokraterna, på samma sätt som han lämnade det med den borgerliga regeringen i protest mot utvecklingen i fråga om Öresundsbron. Jag har väl uppfattat det korrekt? Sedan talade jag om anslutningar på den danska sidan, där man är bra på gång. På den svenska sidan har man, tack vare den senfärdighet vi har haft, kommit i beråd. Det är en följd av en mycket valhänt hantering på den svenska sidan. På den danska sidan är debatten litet annorlunda. Där är dilemmat att man har ersatt ägarna till de villor som man har blivit tvungen att riva för de landanslutningar man nu har byggt så bra att protesterna handlar om att de som bor närmast intill de sålda villorna också vill få sina villor sålda till konsortiet. När det gäller renare luft är det jag uppgav om svavel och kväve korrekt. Det är riktigt att det inte är så mycket bättre med koldioxiden, utan det sker t.o.m. en viss ökning. Men detta är ett globalt problem; det är inte ett lokalt Skåneproblem. Det kan man komma till rätta med lika väl genom att hålla igen på utbyggnaden av transporterna i Stockholmsregionen.
Herr talman! Bertil Persson har läst min motion dåligt. Där talar jag inte om broar, utan jag talar om en fast förbindelse. Det kan alltså lika gärna vara en tågtunnel det handlar om. Jag kan bara konstatera att Bertil Persson i sitt anförande använder sig av precis samma motiveringar som Monica Öhman har i sitt anförande när det gäller det här broeländet, nämligen att det inte finns någonting som är så utrett; vi har hållit på att utreda det i över 100 år. Det förvånar mig inte alls att Bertil Persson och Monica Öhman använder sig av precis samma motiveringar; de är samma andas barn, som vill ha storskalighet och betong, och de har svårligen klarat av att förena ekologi med ekonomi.
Herr talman! Luddigheten från fru Warnerbrings sida består. Nu skulle det inte vara en bro utan en tunnel. Min kommentar till det är att det är 17 km mellan Malmö och Köpenhamn och 17 km mellan Malmö och Lund. Om det hade varit bra att göra en tunnel och köra bilarna på tåget, som fru Warnerbring har sagt tidigare, hade vi naturligtvis för länge sedan rivit upp motorvägen mellan Malmö och Lund, borrat en tunnel till Lunds station och kört bilarna på tåget.
Herr talman! Jag tänkte fråga Bertil Persson litet om det som han var inne på just nu. Han pratar om att det är viktigt med kommunikationer. Vi skall bygga upp och stärka regionen. Människor skall kunna färdas. Det skall gå bra att åka ned till kontinenten på två timmar. Det låter bra, men jag undrar: Är det verkligen en bro Bertil Persson vill ha? Är det verkligen bro han behöver, är det inte kommunikation? Det är faktiskt något helt annat. Man kan lösa dessa saker på andra sätt. Vi skulle seriöst kunna diskutera att bygga en tunnel i stället. Det var Bertil Persson inne på alldeles nyss. Hur ställer han sig till det? Jag undrar om inte Bertil Persson har blandat ihop detta, och att det egentligen är en tunnel han vill ha. Det är nämligen det han argumenterar för: tågtrafik snarare än vägtrafik. Det är vägtrafiken som är det riktigt stora problemet. Att tåg är bättre för miljön rent konkret vet alla, det känner vi alla till. Jag undrar också över det här med utsläpp. Jag har inte den erfarenheten att Bertil Perssons partikollegor har samma uppfattning som han. De diskuterar väldigt mycket, i bl.a. jordbruksutskottet, om att det är viktigt med våtmarker för att kunna fånga upp stora delar av utsläppen - som till allra största delen kommer från biltrafiken. Det kanske Bertil Persson skulle kunna diskutera inom sitt eget parti. Kerstin Warnerbring detta att man går mycket fortare fram i Danmark. Jag undrar om det inte är så att man kan gå fortare fram i Danmark eftersom man förhalar vissa saker som vi inte förhalar i Sverige, nämligen miljöprövningen. Det är tre år sedan Greenpeace stämde den danska staten för att man inte prövade miljöfrågor på ett vettigt sätt. Det klart; kör man över alla sådana instanser går det ju bra att dundra på och bygga hur mycket man vill.
Herr talman! Den första frågan handlade om vilka förbindelser man skall ha. För min del är det viktiga att man får en bred förbindelse där det finns plats att placera in morgondagens trafiksystem. Det är ytan som för mig måste vara bred. Det skall inte vara ett smalt litet rör. Den här förbindelsen skall stå i 70-100 år. Morgondagens trafiksystem skall också kunna anpassas till den förbindelse vi nu bygger. Därför tycker jag att bredden är viktig. Man skall kunna lägga in andra system. Det är inte alls säkert att det kommer att vara bilar eller tåg som är aktuella då. Det kan också vara magnetsvävartåg och annat. Bredden på förbindelsen är det viktiga. Därför tycker jag att den lösning vi genomför är bra. Sedan gäller det våtmarker. Det är i och för sig en annan diskussion. Vad jag redan nu kan påpeka, även om det alltså är en annan debatt, är att våtmarker ju inte tar bort något kväve. De försök som har gjorts med våtmarker i Sverige är ineffektiva. Det hade varit hemskt roligt, och våtmarkerna hade fungerat alldeles utmärkt, om växterna hade växt på vintern och inte på sommaren. Nu är det inte så, men det är en annan debatt. Så till detta med miljöprövning. Vi skall hålla koll på miljön. Den miljöuppföljning vi gör är viktig. Det är också viktigt att dra erfarenheter av de liknande byggen vi har haft, t.ex. bält-förbindelsen där ju inga katastrofer har inträffat.
Herr talman! Detta är intressant. Jag har inte har pratat så mycket om våtmarker, utan det är moderaterna i jordbruksutskottet som har hävdat att detta är lösningen för framför allt Skåneregionen. Den diskussionen får nog Bertil Persson ta inom sitt eget parti, inte med mig i kammaren. Men det hör naturligtvis inte till denna debatt, det är sant. Äntligen har jag fått svar på varför vi skall ha en fyrfilig bro med en kapacitet på ungefär 50 000 bilar per dygn, när vi beräknar att det är ungefär 10 000 bilar per dygn som kommer att åka på den - och det är den höga beräkningen. Det har att göra med hur framtiden ser ut. Jag vet inte, men i diskussionerna om framtiden bilar - jag tror att det handlar om någon slags bilar även om de drivs med el eller liknande - är dessa mycket mindre än i dag. Argumenten om att, som det ser ut i dag, ha en kapacitet på 50 000 bilar på bron håller absolut inte. Det hävdar jag fortfarande. Är det snabbtåg vi vill ha, går det lika bra med en tunnel.
Herr talman! Denna bro, eller denna förbindelse - det är faktiskt både en bro och en tunnel, skall stå i 70-100 år. I dagens läge kommer vi att ha snabba och bra tågförbindelser som finansieras av den biltrafik som bär upp bron ekonomiskt. Då behöver vi inte belasta vägkostnaderna i andra delar av landet. Det är i och för sig rätt upprörande - Skåne får ju alltid för liten andel i förhållande till trafikarbetet i andra regioner i Sverige. Varken jag eller någon annan vet hur framtiden kommer att se ut. Det enda man kan konstatera är att det är svårt att sia om framtiden. Vi kommer att få nya system. Då är det i alla fall bra att de fasta förbindelser som är byggda är lätta att anpassa till nya lösningar. Det är därför en fördel om det finns plats på eller i dem.

Herr talman! Ordet time-out har i dag använts i debatten. Jag anser att det är fråga om ett missbruk av detta uttryck, som ursprungligen kommer från amerikansk baseboll och ishockey. Vad time-out handlar om är ju att man vill stoppa brobygget, inget annat. Det är bättre att tala om att en katt är en katt, och ingenting annat. Sedan hörde jag att fru Warnerbring, tror jag att det var, nämnde namnet Björn Gillberg. När Björn Gillberg för en del år sedan frivilligt accepterade att bli anställd av brokonsortiet, nämndes hans namn inte av något av de tre nu aktuella partierna i kammaren. Nu är han plötsligt comme-il-faut. Det är något egendomligt. En annan sak, herr talman. När man hör debatten, och framför allt intensiteten i den, kan man misstänka att det finns bred, folklig och stor förankring kring detta lokalt i Malmö, där det ena brofästet dock skall landa. Att man alltså skulle vara motståndare till bron. När jag då ser på de 20 senaste årens valresultat, noterar jag att varken Vänsterpartiet - eller Kommunisterna på den tid de hette så, Miljöpartiet eller Centerpartiet har haft någon avancerad förankring bland Detta kan, herr talman, bero på två saker. Jag kan köpa att motståndet mot bron är stort bland Malmöborna. Men motståndet mot dessa tre partiers politik måste i så fall vara ännu större. Trots att man har bombarderat Malmöborna på olika vis; på gator och torg, i insändare och artiklar, har man inte lyckats få någon respons och förståelse för sina åsikter. I den förra debatten, som jag deltog i strax före denna, tror jag att det var Centerpartiet som för kammaren försökte klargöra vikten av ett lågt ränteläge. Man försökte visa hur positivt detta hade utvecklats under framför allt det senaste året. Då blir jag litet förvånad när jag läser i reservationen i betänkandet att man riskerar att få ett väsentligt högre ränteläge. Tror inte Centerpartiet, nu när man närmast har gått i halvkoalition med regeringen, på det som sägs om att vi kommer att få sänkta räntor i Sverige? Det borde rimligtvis också kunna påverka brons finansiering. Men, herr talman, det som gjorde att jag begärde ordet i denna debatt, var att det står i en mening i reservationen att man skall utreda konsekvenserna av en borrad tunnel. När man har lyssnat på, och följt med i, denna debatt, har det alltid från bromotståndarnas sida sagts att en kombinerad bil och järnvägsbro aldrig kommer att betala sig. Notan kommer skattebetalarna, framför allt de som bor i övriga Sverige, att få stå för. Herr talman! Det finns, baserat på all erfarenhet, inte något sämre projekt att satsa på än en tunnel. Vi har ett skolexempel vid bälten i Danmark, och det mest superba exemplet är tunneln som går mellan Dover och Calais. Där har man bara järnväg, och det går med en katastrofal förlust. Skulle det vara så att vi borrade en tunnel från Malmö till Köpenhamn och bara tillät järnvägstrafik och den inte skulle finansieras av skattebetalarna, då skulle inte ens mitt arvode, som jag i och för sig gärna skulle vilja höja, räcka för att jag som resenär skulle ha råd att åka över där. Tala inte om att ni vill ha en borrad bro, eller att ni vill utreda en sådan, utan begrav den lugnt och stilla där den hör hemma, alltså i papperskorgen. Herr talman! Jag tyckte att det var beklagligt att Miljöpartiets representant förklarade, i och för sig mycket dåligt, varför hennes parti inte ville delta i arbetet att försöka lösa problemen med det avfall som kommer från kärnkraftverken. Av samma skäl vill Miljöpartiet inte heller delta i besluten om bron. Det har alltid varit så i ett parlament att om man inte får sin vilja igenom så deltar man ändå i arbetet för att göra det så bra som möjligt. Man kan väl inte bara gömma sig? Jag vet inget parti, med undantag av Miljöpartiet, som förvisso bekräftar regeln, som säger att man drar sig undan allt arbete. Till sist vill jag säga att man här i dag har diskuterat vem som har initierat Öresundsbroprojektet, vem har bedrivit lobbying, och vem har bestämt om det. Monica Öhman sade på ett förtjänstfullt sätt att det endast och enbart är en kvalificerad majoritet i Sveriges riksdag som har fattat detta beslut.

Herr talman! Sten Andersson tog upp det faktum att jag råkade nämna Björn Gillbergs namn i mitt anförande. Jag vill genast påpeka att jag över huvud taget inte har värdesatt Björn Gillberg vare sig i dag eller någon gång tidigare, utan jag har bara nämnt honom i hans egenskap av miljögranskare för detta projekt. Huruvida han har varit eller är comme-il-faut har jag inte uttalat mig om. Men det faktum att han som miljögranskare har hoppat av indikerar att Öresundsbrokonsortiet uppenbarligen inte tog miljöfrågorna på allvar. Eftersom dessa miljöfrågor i detta ärende är så oerhört viktiga, anser jag att det är värt att notera. När det gäller ränteläget som vi i Centerpartiet har varit mycket angelägna om att försöka få ned i det här landet och den koppling som Sten Andersson gör till Öresundsbroprojektet, vill jag påminna om att Öresundsbroprojektet helt och hållet finansieras med utlandslån. Sten Andersson talade om den borrade bron. Han uttryckte sig faktiskt på det sättet. Jag förstår att han menade en borrad tunnel, men han sade en borrad bro. Jag anser att felet med hela detta broprojekt är att alla tänkbara lösningar icke har blivit utredda och penetrerade innan man satte i gång projektet. Självklart skulle även den här lösningen ha blivit ordentligt utredd. Dessförinnan kan man inte uttala sig om huruvida den hade blivit billigare eller dyrare. De mer privata utredningar av en tunnel som har gjorts har kommit fram till att en sådan skulle bli betydligt mycket billigare. Visst är det en kvalificerad majoritet i riksdagen som har fattat beslut om broprojektet så som det nu ser ut. Men den kvalificerade majoriteten har blivit förd bakom ljuset på grund av att mängder av utredningar och analyser inte var kända när beslutet fattades.
Herr talman! Jag anser att jag tillhör en majoritet som inte har fattat något av den klokskap som fru Warnerbring har försökt delge oss. Men jag är inte helt ledsen för det konstaterandet. Oavsett om man lånar pengarna inom landet eller utanför landet måste det vara så att om vi har en bra ekonomi i Sverige, som ger en låg svensk ränta, ger det sannolikt en lägre ränta om man lånar pengar utomlands. Det är väl en ganska elementär ekonomi. Jag förstod mycket väl varför man inte nämnde Björn Gillberg från bromotståndarnas sida när han frivilligt accepterade att bli anställd som konsult hos brokonsortiet. I dag nämndes Björn Gillberg när man någon gång fick en chans att använda hans namn, vilket man inte kunde göra under tre-fyra år tidigare. Det är klart att man tar chansen när man får den, även om den inte kommer så ofta.
Herr talman! Debatten som förs i kammaren är en del av den demokratiska processen - argumenten och retoriken bakom idéerna och visionerna bakom de politiska besluten skall komma väljarna till del. Jag hade inte tänkt kommentera Sten Anderssons inlägg, eftersom jag inte fann något i det som jag önskade kommentera. Men eftersom han nämnde Miljöpartiet är jag tvungen att kommentera det som han sade, så att det tas till protokollet och så att det blir klart vad vi menar. Jag sade först och främst att om vi trodde att det fanns ett säkert sätt att sköta slutförvaringen av kärnavfall, skulle vi föreslå det. Men vi har inget sådant förslag. Därför är vi också kärnkraftsmotståndare. Om vi trodde att bron skulle kunna vara en bra miljölösning skulle vi inte vara motståndare till bron heller. Däremot sade jag ingenting om att stoppa huvudet i sanden eller något sådant. Jag vågar nog påstå att Sten Andersson har varit litet ouppmärksam. Miljöpartiet kommer aktivt att verka i Öresundsbrofrågan genom att påtala helheten - transportökningen inte bara i Malmöregionen utan även i Östersjön, osv. - dvs. vad det kommer att innebära att göra den typen av infrastruktursatsningar. Miljöpartiet kommer att verka aktivt genom att fortlöpande kritiskt granska projektets olika delar. Jag har t.o.m. ett pressmeddelande med mig som är ett tydligt exempel på att vi faktiskt agerar på det sättet. Vi kommer att vara aktiva i de delbeslut som fattas, inte minst när det gäller landanslutningar och vissa byggdelar som fortfarande inte är färdiga. Att vi skulle stoppa huvudet i sanden ställer jag mig fullständigt oförstående till. Jag hoppas att Sten Andersson tar tillbaka det.
Herr talman! Man får ibland acceptera att man hamnar i minoritet. Det är vi moderater väl medvetna om. Men vi ingår ändå i olika kommittér och utredningar, även när det gäller beslut som vi från början har varit emot. Om någon i Miljöpartiets riksdagsgrupp komma på en genial idé t.ex. om hur man kan slutförvara kärnkraftsavfallet. Skulle Miljöpartiet då inte delge oss andra dessa idéer? Det är tydligt att ni inte har dessa idéer i dag, men det kan ju tänkas att ni i Miljöpartiet får dem i morgon. Då kan ni väl vara så pass generösa att ni delger oss andra den kunskapen?
Herr talman! Den här debatten handlar inte alls om Miljöpartiets ställningstagande när det gäller kärnkraften. Vi i Miljöpartiet grundar våra politiska beslut på de fakta som ligger på bordet, de utredningar som finns och de slutsatser som man kan dra av tillgängliga fakta. Vad Moderaterna grundar sina politiska beslut på om det som de möjligtvis kommer att veta i morgon kan jag inte svara för.
Herr talman! Jag är förvånad. Jag tycker att man i en demokrati måste acceptera att man ibland hamnar i minoritet. Men man måste ändå agera för att göra det bästa möjliga, framför allt från sitt eget partis synpunkt. Man kan ju trots allt tillföra åsikter. Miljöpartiets representant har här sagt att hon inte är intresserad att för sitt partis räkning delta i några sådana projekt framöver.
Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det som togs upp om en av våra reservationer, i vilken vi skriver att vi vill ha en ny utredning om en tunnel. Jag tror att det är viktigt att göra det nu just i detta läge. Det har nämligen visat sig att det finns så många problem med den bro som man först tänkte bygga. Det finns bl.a. ekonomiska problem. Bron är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbar enligt den kunskap som vi har i dag. Det är därför viktigt att gå vidare och utreda andra alternativ. Det visar sig kanske att inte heller en tunnel är miljömässigt eller ekonomiskt hållbar. Låt gå för det när man har gjort den här utredningen, men vi har än så länge faktiskt egentligen ingenting att utgå ifrån. Det vore litet olyckligt om man efter att ha byggt bron kommer på att det vore mycket smartare att ha en tunnel. Då skulle man vara ute och cykla, eftersom det då är totalt för sent. Nu finns det ändå en möjlighet att göra någonting vettigt, åtminstone att se på alternativen. Sedan vill jag påpeka att det inte bara är de svenska miljökontrollanterna som har försvunnit ur arbetet, utan även den internationella expertpanelen har blivit frånkopplad från projektet, och det kan ses som ganska intressant. Även om jag inte exakt vet vad de här personerna heter, känner jag till att de inte längre konkret finns med i arbetet. Jag vill också kommentera frågan om demokratiskt fattade beslut. Från början till slut har diskussionen om Öresundsprojektet faktiskt präglats av ickedemokrati och icke-insyn, vilket är beklagligt.
Herr talman! Jag tar kanske en billig poäng, men jag vill ändå säga att respekt för demokratiska beslut väl inte har präglat det parti som Hanna Zetterberg representerar i riksdagen. Hanna Zetterberg säger att bron inte är ekonomiskt hållbar. Ja, det säger hon, men jag känner mängder av personer som anser att den är ekonomiskt hållbar. Vi får matcha våra argument mot varandra. Frågan om en borrad tunnel behöver inte utredas. Om man efter år 2010 åker över bron till Danmark och genom den borrade tunneln under bältet skall man se att denna är en ekonomiskt sett dålig affär. Man kan redan i dag kontrollera finanserna för den borrade tunneln mellan Dover och Calais. Den går med oerhörda underskott och är en ekonomisk katastrof. Ni säger i dag att det bara är användarna som skall stå för brons kostnader. Skall samma recept tillämpas även för en borrad tunnel, blir det totalt omöjligt för den enskilde individen att lösa biljett för ett tåg som går genom en sådan tunnel.
Herr talman! Om Sten Andersson hade varit litet mer uppmärksam hade han kanske hört att jag nämnde just tunneln under Engelska kanalen i mitt anförande och sade att dess ekonomi är totalt bristfällig och ohållbar. Jag nämnde den som ett exempel på att det för stora projekt är mycket svårt dels att beräkna de ekonomiska kostnaderna, dels att hålla de ekonomiska kostnaderna nere. Det är svårt med stora projekt. Men låt oss få en utredning som säger precis det som Sten Andersson säger. Om Sten Andersson är så säker, varför inte låta utreda detta och ta upp den ordentliga diskussion som han säger sig vilja ha? Jag är nämligen inte helt säker på att resonemanget stämmer. De kostnader som Öresundsbron för med sig i dag gäller inte bara de direkta kostnaderna för att bygga själva bron utan också konsekvenserna av ökad bilism. De konsekvenserna är stora, som det ser ut i dag i Sverige. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det som jag hörde på radion i morse om vad OECD tycker att Sverige borde göra och inte göra. Det gällde att höja bensinpriserna, minska bilismen, biltullar osv. Jag har inte läst om detta i dess helhet men hörde det alltså refereras på radion. Kan Sten Andersson förklara vilka kostnader han räknar in i Öresundsbron? Jag räknar många olika kostnader som vi inte ser i dag men som kommer i framtiden. I det perspektivet är det kanske trots allt bättre att ha en tunnel, för där kommer det bara att gå tågtrafik, som miljömässigt är mycket mer hållbar och kommer att vara åtminstone 50-70 år framåt, som Sten Andersson talade om tidigare - mycket längre än biltrafik.
Herr talman! Jag hörde inte det program i morse som Hanna Zetterberg refererar till och enligt vilket OECD önskar att de svenska bensinpriserna skall höjas. Jag kan tänka mig att det finns ett stort antal länder som har större miljöproblem baserade på en stor bilism än vad Sverige har. Om OECD har sagt vad det påstås ha sagt, tycker att det är ute och slåss i fel härad, som man säger. Jag tycker vidare inte att man behöver utreda någonting som dokumenterat och bevisat är dåligt ur ekonomisk synpunkt. Tunnlar har aldrig kunnat finansieras där de har byggts. Vi som är broanhängare tror - vi säger inte att vi har rätt, men vi tror det - att bron kan bli självfinansierande. Däremot kan man inte peka på något enda exempel i världen där en tunnel har varit självfinansierande.

Herr talman! Jag hade inte förhandsanmält mig till denna debatt, och jag är något förvånad över den omfattande diskussionen. Det är ett obestridligt faktum att riksdagen har ingått ett folkrättsligt bindande avtal med det danska folketinget om att upprätta en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det är också ett faktum att regeringen 1994 gav tillstånd till byggandet av förbindelsen och att Koncessionsnämnden i sin tur, också sommaren 1994, gav motsvarande tillstånd. Vattendomstolen har fastställt de närmare villkoren och lämnat sitt medgivande till att bygga den svenska delen av Öresundsförbindelsen. Det är därför något förvånande att debatten nu förts för eller emot förbindelsen. Det betänkande som vi har att behandla är en redovisning av ekonomin och miljön kring projektet, ett projekt som redan är i gång. Det finns ingenting i det betänkandet som rubbar de förutsättningar som var kända för riksdagen när den fattade sitt beslut. Öresundsregionen har, som Bertil Persson sade, 3,2 miljoner invånare. Genom Öresundsregionen går en barriär av vatten, som det vintertid stundtals är svårt att komma över. Det är klart att en fast förbindelse kommer att betyda oerhört mycket för utvecklingen i Öresundsregionen som helhet, sysselsättningsmässigt, bostadsmässigt, kulturellt, socialt och i hög grad också utbildningsmässigt. Det finns i området, som någon talare har sagt, i dag tre universitet, och ett fjärde skall byggas. Med en Öresundsbro uppnår man snabba, effektiva och säkra förbindelser i regionen mellan Lund, Malmö, Köpenhamn och Roskilde, något som man inte har i dag. Den dynamik som skapas genom tillkomsten av en sådan förbindelse kommer att spela en oerhört stor roll för en positiv utveckling av regionen. Jag tror att det var Kerstin Warnerbring som sade att en bro inte kommer att spela någon roll för trafiken med kontinenten. Nej, kanske en mindre roll för trafiken med kontinenten men en större roll för regionens utveckling som sådan. Om Fehmarn Bält-bron kommer till någon gång i framtiden - och det tror jag - kommer naturligtvis också kommunikationerna med kontinenten att få en helt annan betydelse i Öresundsbroperspektivet. Något som jag tycker att ni bortser ifrån i debatten är att Öresundsbroprojektet är en mycket stor kollektivtrafiksatsning. Det är en satsning på kollektivtrafik att binda samman pendeltågförbindelserna i regionen. Det är där som den stora resandeströmmen kommer att finnas. Den lilla biltrafik om 10 000 bilar per dygn som kalkylen bygger på kommer att subventionera tågtrafiken och att möjliggöra projektet ekonomiskt, något som inte hade varit möjligt att realisera ekonomiskt med tunnelalternativet. När man talar om miljöpåverkan får man välja vilket ben man skall stå på, Kerstin Warnerbring. Man kan inte å ena sidan säga att miljöpåverkan via luftutsläpp blir gigantisk till följd av Öresundsbron och å andra sidan säga att det inte är några bilar som kommer att åka på bron för transportföretag väljer andra vägar. Man får välja argumentation i diskussionen. Det är fråga om 10 000 bilar per dygn. Mellan Mellan Malmö och Lund, motorvägen, färdas varje dygn 100 000 bilar. Vi måste inse proportionerna. Framför allt innebär Öresundsbron när det gäller luftutsläppen en kraftigt mindre påverkan än den nuvarande färjetrafiken. Jag blir något upprörd när Kerstin Warnerbring säger att vi som utgör majoriteten i den här frågan är förda bakom ljuset. Jag respekterar Kerstin Warnerbrings uppfattning att hon är motståndare till Öresundsbron. Jag tycker att det finns anledning för Kerstin Warnerbring att fundera om hon inte skall acceptera vår uppfattning och vår tro på att Öresundsbroprojektet är ett bra projekt för regionen och Sverige och inte kasta ifrån sig påståenden som att vårt ställningstagande baseras på att vi är förda bakom ljuset. Det finns ingen fråga av den här digniteten som är så utredd som Öresundsbrofrågan, både ekonomiskt, i förhållande till tunnelalternativet och framför allt miljömässigt. Jag är övertygad om att projektet står på en fast grund både ekonomiskt och miljömässigt.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén säger mycket riktigt att det är ett faktum att beslut om denna bro har fattats. Sedan räknar han upp en mängd olika beslut. Ja visst har det fattats beslut, men jag förstår inte varför han är förvånad över debatten. Den skrivelse som vi debatterar i dag har på flera olika sätt visat att det är tveksamt om vi kommer att klara ekonomin omkring den här förbindelsen. Det är därför som riksdagen har begärt att med jämna mellanrum få in en skrivelse från regeringen där man redovisar de ekonomiska förhållandena. Det är precis det vi debatterar. Vi anser att det är ytterst tveksamt om man kan klara av finansieringen, som enligt avtalet skall klaras med bilavgifter. Det är därför vi debatterar i dag, I skrivelsen visar man alltså att projektet har blivit dyrare t.o.m. innan bygget har påbörjats ordentligt - det har inte påbörjats än. Man visar att planeringen i Malmöregionen över huvud taget inte är färdig och att det med största sannolikhet kommer att bli mycket dyrare än de 1,9 miljarder som man räknat med i avtalet. Det torde väl snarare komma upp i 10 miljarder innan det här är färdigt. Det visar sig i skrivelsen att saneringen av Lernacken blir betydligt mycket dyrare än man har trott, osv. Det är därför vi debatterar, Lars-Erik Lövdén. Vad sedan gäller att Öresundsbron kommer att rädda kollektivtrafiken i Malmö på ett miljömässigt och ekonomiskt synnerligen bra sätt tycker jag att Lars-Erik Lövdén skall läsa igenom i min motion, så kan han få en helt annan insikt i den frågan.
Fru talman! Jag hävdar att det i skrivelsen inte finns någonting som visar att inte projektet håller ekonomiskt eller miljömässigt. Det har blivit litet dyrare framför allt på grund av de ytterligare satsningar som man fått göra för att garantera miljöhänsynen i projektet. Men projektet står fortfarande på en fast ekonomisk grund, med en avskrivningstid enligt kalkylen på 26 år. Det är enligt min bestämda uppfattning ett projekt som både ur miljösynpunkt och ekonomisk synpunktstår väl i överensstämmelse med både riksdagens beslut och regeringens tillståndsgivning. De årliga skrivelserna är till för att visa öppenhet kring projektet och för att riksdagen skall få möjlighet att ta del av hur projektet fortskrider. Det vore att ta i väl mycket att ta den skrivelse som nu ligger på riksdagens bord som intäkt för att man skall avbryta ett projekt som redan är igångsatt och när det inte finns några direkta sakliga skäl som talar för ett sådant avbrytande av projektet. När det gäller kollektivtrafikplaneringen är det riktigt att framför allt en fråga ännu inte är fullständigt löst. Det är citytunnelprojektet, som kom in väldigt sent i planeringen och som inte var med i den ursprungliga överenskommelsen med Danmark. Men det finns en klar vilja i regionen, både från Malmös sida och från regionen i övrigt, att hitta en finansiering för citytunnelprojektet. Citytunnelprojektet är strategiskt viktigt inte bara för Malmö utan för utvecklingen av kollektivtrafiken i hela sydvästra Skåne.
Fru talman! Låt mig om igen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, få visa på det faktum att det inte finns någonting när det gäller trafiken i Malmöregionen som är löst. Planerna är lösa, men det är ingenting som är löst. När Lars-Erik Lövdén påstår att det bara är citytunnelprojektet som är ofärdigt vill jag upprepa det jag tidigare sagt. Lars-Erik Lövdén har uppenbarligen inte varit här och lyssnat men har ändå åsikter om vad man har sagt. Citytunneln, kontinentalbanan, yttre spåret, den eventuella rangerbangården syd osv. - ingenting av detta är ännu så länge planlagt och färdigt. Man vet inte hur man skall lösa problemen. Framför allt finns det inga som helst lösningar för näringslivets problem med transporter över till kontinenten. Det är icke färdigt. När det gäller fördyringarna i projektet - jag talade alldeles nyss om vad som står i skrivelsen - kan jag också påminna om att 15-20 % av upphandlingarna ännu så länge inte är gjorda. Vi vet inte vad de kommer att sluta med. På grund av allt detta har jag alltså i mitt anförande ansett att det fortfarande i år finns tid att stanna upp för att se på en totallösning av landanslutningarna på den svenska sidan och se hur finansieringen kan lösas utan att riskera att statsgarantier löses ut. Det senare skulle vara förödande för kommande generationer. Det tycker jag att vi också skall tänka på och nu medan tid finns stanna upp ett ögonblick, för det far inte bron illa av.
Fru talman! Till 85 % är Öresundsförbindelserna upphandlade. Det återstår 15 %, och det är den del där risken är som minst. Det visar väl att beräkningsunderlaget, som redovisas i skrivelsen, står på en ganska fast grund. Något annat är det svårt att tolka ut. När det gäller landförbindelserna i Malmöregionen ligger planeringen långt framme. Vi vet i Malmö hur vi vill ha anslutningsförbindelserna i regionen. Det som återstår är att finna den slutliga finansieringen för citytunnelprojektet. Vi är beredda från regionens sida att medverka långt när det gäller finansieringen. Jag är fullkomligt övertygad om att vi relativt snart också kommer i hamn med en lösning för finansieringen av den delen. Vi vet hur vi vill ha det, och vi skall klara också finansieringen.

Fru talman! Vägverket har allt sedan början av 1990-talet fått utökade arbetsuppgifter som rör vägtransportsystemet som helhet. Det har skett genom att vissa myndigheter har lagts ned eller genom att nya arbetsuppgifter har lagts på verket. Detta betänkande är en sammanfattning och ett klargörande av Vägverkets roll och ansvar. Man kan säga att Vägverkets myndighetsroll klargörs och stärks i och med det beslut som vi i dag kommer att fatta. Inom ett av de områden som enligt betänkandet skall omfattas av Vägverkets sektorsansvar har vi moderater funnit anledning att reagera. Det gäller kollektivtrafikens konkurrenskraft. Vad som har fått oss att reagera är inte att Vägverket i sin planerings och utredningsverksamhet för vägtrafiken särskilt skall beakta kollektivtrafik på väg eller att man skall förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med tanke på dess roll för transportförsörjningen och ett miljöanpassat vägtransportsystem. Vad vi däremot vänder oss mot är regeringens syn på hur detta kan göras. Jag citerar: "Vägverket bör i detta sammanhang och som en del i sin sektorsroll överväga hur ekonomiska styrmedel kan användas." Fru talman! Att stärka busstrafikens konkurrenskraft genom exempelvis subventioner kan leda till att ekonomiskt och miljömässigt bättre transportalternativ väljs bort av resenärerna. Det är inte vad vi önskar. Vägverkets mandat har i denna del således blivit för starkt. Vi vill i stället eftersträva konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen, och därför har vi fogat en reservation till betänkandet. I och med att, som jag sade inledningsvis, Vägverkets myndighetsroll genom dagens beslut ytterligare klargörs och stärks, aktualiseras åter frågan om att Vägverkets produktionsdivision borde ges en självständigare roll. Det är inte lyckligt som det är i dag att produktionsdivisionen och väg ch trafikdivisionen är samma myndighet. Det innebär för Vägverket ett undergrävande av trovärdigheten i myndighetsutövandet och stärker definitivt inte produktionsdivisionens konkurrenskraft och trovärdighet på entreprenadmarknaden. Under flera år har de statliga verken utvecklats i riktning mot ett tydligare och mera renodlat myndighetsansvar. Detta förändringsarbete har dock avstannat beträffande Vägverket efter föregående års riksdagsbeslut om att inte genomföra en bolagisering av verkets produktionsdivision. Det mest beklämmande i detta sammanhang är att det inte är omsorgen om produktionsdivisionen och dess möjligheter att överleva konkurrensutsättningen eller omsorgen om Vägverket som myndighet med ett stort och brett ansvar inom hela vägtrafiksystemet som styr socialdemokraterna. Det är ideologiska låsningar och partiinterna stridigheter som har satt p för en logisk och nödvändig delning av Vägverket. I dag finns möjligheten att återställa ordningen och rätta till det felaktiga beslutet från i fjol. Det sker enklast genom att även Socialdemokraterna ställer sig bakom den gemensamma reservationen från m, fp och c till detta betänkande. Därmed tänkte jag sluta, fru talman, och yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Det är positivt att regeringen i propositionen visar en ambition att skapa bra ordning inom kontrollen av yrkestrafiken. Kontrollerna utförs inom polisen. Det är naturligt att det är en polisiär uppgift att genomföra kontrollerna. Vägverkets sektorsansvar innebär dock ett orimligt kontaktarbete med nuvarande polisorganisation eftersom avtal måste träffas med varje länspolisdistrikt. För att kontrollverksamheten skall fungera effektivt måste det skapas ett centralt ansvar inom polisen. Det måste alltså ligga inom polisens ansvar att ge allmänna råd och distribuera rättspraxis för polisens egen verksamhet. Det är inte rimligt att denna arbetsuppgift ankommer på Vägverket, som då skulle gå förbi Rikspolisstyrelsen. Här behövs ett omtänkande inom polisens organisation. Regeringen bör därför avväga en central ledning av polisens arbete med trafikövervakning, lämpligen genom att inrätta en särskild enhet för trafikövervakning inom Rikspolisstyrelsen. Denna enhet bör ges ett ledningsansvar för all trafikövervakning, alltså inte bara yrkestrafiken utan även flygande inspektion, dvs. Trafikövervakning är ett av de effektivaste sätten att öka trafiksäkerheten. Därför är det naturligtvis viktigt att Vägverket som sektorsmyndighet medverkar i planering och uppläggning av olika övervakningsinsatser. Men det direkta ledningsansvaret måste ändå samlas på ett ställe, dvs. Rikspolisstyrelsen. Ett ytterligare argument för en centralisering är att det finns vissa internationella överenskommelser om gemensamma gränsöverskridande trafikövervakningsinsatser, som får svårt att fungera om den utländska myndigheten hänvisas till att diskutera med ett stort antal lokala svenska polismyndigheter. Därför yrkar jag bifall till reservation 4, som handlar om ledningsansvaret för övervakning av vägtrafiken. Ulla Löfgren har redan talat om bolagisering av Vägverkets produktionsdivision. Därför nöjer jag mig med att instämma i bifallsyrkandet till reservation 2.

Fru talman! Det är viktigt att arbetet inom de statliga verken bedrivs med en så bred helhetssyn som möjligt. Med anledning av den trafikpolitiska utvecklingen blir det mer uppenbart att Vägverkets uppgifter berör flera områden som man rimligen bör få ansvar för, så småningom, när det blir möjligt. Miljöaspekter är ett sådant exempel på nya hänsyn som bör vägas in i Vägverkets arbete, och då inom Vägverkets ansvar för det statliga vägnätet. Regeringens förslag, som har utmynnat i en proposition, är att verkets ansvarsområden skall utökas. Men vi hittar flera frågetecken som gör att vi inte kan stödja propositionen. Först och främst saknas det en tydlig precisering av vad Vägverkets ansvar för miljöfrågorna skulle bestå i och hur uppgifterna skulle fördelas mellan olika verk, myndigheter och nivåer. I dag bedrivs miljöfrågorna på trafikområdet inom flera myndigheter på olika nivåer. Det är naturligtvis viktigt att en myndighet får ett övergripande ansvar. Men vilka konsekvenser regeringens förslag skulle ge redovisas faktiskt inte i propositionen som ligger till grund för betänkandet. Det finns en risk för att det lokala och regionala arbetet som redan påbörjats hamnar på efterkälken på grund av ändrad resursfördelnig. Det lokala och regionala perspektivet är oerhört viktigt, inte minst med tanke på den kompetens som integreras genom ett fortlöpande arbete. Vidare måste det även påpekas att det i samhället råder delade meningar om vad som avses med miljövänliga trafiklösningar. Ett exempel på detta är att Vägverket förordat utbyggnad av motorvägar som miljöförbättrande åtgärder, stick i stäv med vad andra organisationer med hög trovärdighet men även Miljöpartiet har hävdat. I dag finns enligt vår bedömning den största kompetensen på miljöområdet inte inom Regeringen bör ytterligare precisera hur Vägverkets miljöansvar skall utformas innan ett resonabelt beslutsunderlag föreligger. I den preciseringen bör regeringen även tala om hur man tänker sig att det lokala och regionala miljöarbetet skall fortlöpa inom det här området och vilka uppgifter som skall flyttas från Naturvårdsverket till Vägverket. I övrigt delar vi regeringens bedömning att Vägverket aktivt bör verka för ett miljöanpassat vägtransportsystem, just i syfte att bidra till att de miljö och trafikpolitiska målen uppnås. Kollektivtrafiken har i dag en annan huvudman än Vägverket. Vi instämmer även här i regeringens bedömning att Vägverket bör utveckla sin utredningskompetens inom kollektivtrafikområdet. Det är dock inte nödvändigt att det sker samtidigt som man övertar det övergripande ansvaret. Regeringens förslag om ett centralt ansvar kan vara negativt för kollektivtrafikens utveckling. I Uppsala pågår för närvarande väldigt intressanta försök beträffande kollektivtrafiklösningar. I Stockholm kunde kollektivtrafikens konkurrenskraft ha stärkts om utlovade medel hade utbetalats. Så har inte skett. Vi föreslår att ansvaret för kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks genom att varje enskild huvudman får utveckla kollektivtrafiken i enlighet med behoven inom varje län. Vägverkets utökade sektorsansvar bör inte finansieras med medel från anslaget till drift och underhåll. De medel som finns inom det anslaget skall, bedömer vi, oavkortat gå till vad de är ämnade för, om inte helt oförutsedda saker inträffar som på grund av samhällsintressen gör det befogat att ta medlen i anspråk även när det kan vara annan huvudman. Vidare saknas, har vi upptäckt, uppgifter i propositionen om hur mycket mera medel Vägverket kan komma att behöva inom anslaget för administration för att täcka kostnaderna för ökade utgifter i samband med det utökade sektorsansvaret. Vi anser att Vägverket bör bedriva sitt arbete i enlighet med de trafik och miljöpolitiska målen. Vi tycker dock inte att Vägverket som organisation skall expandera alltför mycket kostnadsmässigt. Vägverkets huvudansvar är, och bör i huvudsak vara, det statliga vägnätet. I enlighet med den politik som vi förespråkar bör ansvaret framför allt omfatta drift och underhåll. Det skall omfatta så litet nyutbyggnad som möjligt. Vi anser att regeringen bör redovisa i vilken omfattning kostnaderna på Vägverket kan tänkas öka innan man går till beslut. Vi menar också att just anslaget A 2 bör användas väldigt restriktivt för övriga ändamål. Vad gäller bidrag från Europeiska unionen anser vi inte att regeringen skall bemyndigas att besluta om ansökningar om Europeiska gemenskapens bidrag till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken. Den här medelstilldelningen skall genomgå sedvanlig demokratisk ordning och behandlas av respektive beslutande församling. Det är oerhört viktigt i detta sammanhang att den demokratiska ordningen behålls för att nå en så lokal beslutsnivå som möjligt. Att exempelvis, som i det här fallet, en minoritetsregering i samarbete med statliga verk skulle ha bemyndigande att ansöka om medel till vissa projekt är, tycker vi, odemokratiskt, även om det rör medelstilldelningsprojekt som beslutats av Europeiska unionen. Därför yrkar vi avslag också i den delen. Beträffande det lilla avsnittet om Haningeledens vägstandard har ju Huddinge kommun överklagat Vägverkets förslag om en 13-metersstandard i stället för en 9-metersstandard. Vi anser att deras ord bör väga tungt i detta sammanhang. För att undvika toppstyrning och centralt fattade beslut utan hänsyn till i första hand dem som berörs skall inte detta, menar vi, bifallas. Vi yrkar alltså avslag på regeringens förslag i det avseendet, särskilt med hänvisning till att finansieringen i fråga om hela Dennispaketet ännu inte är löst. Inga statliga garantier bör utfästas på de grunderna. Miljöpartiet kommer att yrka avslag på trafikutskottets hemställan i dess helhet vad gäller detta betänkande. Det innebär att vi i Miljöpartiet stöder motionen.

Fru talman! Inledningsvis vill jag redovisa några av de viktigaste avsnitten i betänkandet. Sedan tänkte jag kommentera de reservationer som finns. Det övergripande målet för trafikpolitiken är att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets alla delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Trots att Vägverket inte förfogar över alla medel för att nå fastställda mål skall man ha ett resultatansvar för att målen inom vägtransportsystemet nås. Vägverket skall således inte bara ha ansvar för sina myndighetsuppgifter och det statliga vägnätet utan skall också ha ett samlat ansvar för hela vägtransportsystemet. Detta sektorsansvar gäller såväl miljöpåverkan, trafiksäkerheten och tillgängligheten som framkomligheten och effektiviteten. Vägverket skall också svara för frågor som rör väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik samt tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet inom transportområdet. Vägverket bör vidare vara samlande och pådrivande inom ramen för det sektorsansvar som nu läggs på Vägverket. Däremot skall Vägverket inte ta operativt ansvar inom områden där det finns annan huvudman som har ett entydigt ansvar. Det tycker jag att Elisa Abascal Reyes skall lägga på minnet. Hon antydde ju i sitt anförande att Vägverket skulle ta över ansvaret från andra intressenter. Så är det alltså inte. Det är där det saknas ett entydigt ansvar som Vägverket skall gå in och stötta. Tanken är att Vägverket på lämpligt sätt skall verka för att en fungerande samverkan åstadkoms. Tillsammans med andra aktörer skall man driva utvecklingen på ett strategiskt och offensivt sätt. Som en del av denna samordning ingår att Vägverket har möjlighet att träffa överenskommelser med berörda aktörer för att därigenom klargöra mål, ansvar, samverkansformer och det sätt på vilket det hela skall följas upp. Vidare läggs det fast att Vägverket aktivt skall verka för ett miljöanpassat vägtrafiksystem. Det innebär faktiskt att Vägverket måste fördjupa sitt engagemang i miljöfrågorna samt driva på och följa utvecklingen inom området. Vägverket bör också fortsätta sitt arbete med att vara samlande och pådrivande så att trafiksäkerhetsarbetet kan bedrivas ännu effektivare och ännu mera resultatinriktat. I det perspektivet är det nödvändigt att Vägverket kan träffa överenskommelser också med andra aktörer inom trafiksäkerhetsområdet än bara polis, kommun och frivilligorganisationer. Så har det ju hittills varit. Vägverket bör driva på så att fordonsutvecklingen och utvecklingen inom väginformatiken går i sådan riktning att de trafikpolitiska och miljöpolitiska målen kan uppnås. Man bör också ta till vara de ökade möjligheter att påverka fordonsutvecklingen som det svenska EU-medlemskapet nu faktiskt ger. Därigenom kan gemensamma och högt ställda krav på fordonens säkerhets och miljöprestanda uppnås. Detta arbete bör naturligtvis omfatta alla typer av fordon. Fru talman! En viktig del av Vägverkets ansvar, vilket nämnts av två av de tidigare talarna, bör vara att verka för att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks inom vägtransportsystemet. Detta bör ske genom en bred samverkan med berörda aktörer, varvid man ser till att kollektivresenärernas behov beaktas inom det området. Vägverket bör inom ramen för sitt ansvar också verka för att hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet samt att handikappanpassningen av kollektivtrafiken samordnas. I det sammanhanget är det viktigt att de funktionshindrades behov beaktas vid planering av byggande. För att olika grupper av funktionshindrade skall kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra medborgare krävs det faktiskt att vägtransportsystemets alla delar är tillgängliga för dessa grupper. Här har det funnits - och finns fortfarande - ganska stora brister. Beträffande yrkestrafiken skall Vägverket verka för en trafiksäker, miljövänlig och effektiv yrkestrafik som bedrivs under lika konkurrensvillkor mellan företagen. De negativa effekterna på liv, hälsa, miljö och energiförbrukning kan minimeras genom att man tillämpar den kunskap och teknik som faktiskt finns tillgänglig. Slutligen bör Vägverket aktivt verka för att forsknings-, utvecklings och demonstrationsverksamheten inom vägtransportområdet kommer till stånd. Detta bör ske med tanke på att man på så vis kan nå de trafik och miljöpolitiska målen. Jag tycker att man bör betona att Vägverkets insatser i det sammanhanget måste vara ett komplement till den forskning som Kommunikationsforskningsberedningen ansvarar för. I dagsläget får det inte vara så att Vägverket skall gå in och ta över Kommunikationsforskningsberedningens ansvar. Fru talman! Jag vill avsluta med att kommentera de reservationer som finns i anslutning till betänkandet. Miljöpartiet föreslår i sin reservation avslag på hela propositionen med hänvisning till att det inte går att förena ansvaret för statens väghållning med målet att transportsystemets miljöpåverkan bör minska. Man kräver också ytterligare preciseringar när det gäller hur miljöarbetet skall gå till inom Vägverket. Vi socialdemokrater menar att om det skall vara möjligt att nå målet att minska trafikens miljöpåverkan måste hela tiden miljöeffekterna beaktas i samband med utformningen av transportsystemen. Därför tycker vi att det är självklart att Vägverket skall åläggas ett ansvar också för miljöfrågorna och därmed ta ett helhetsansvar för hela vägtransportsystemet. Den här frågan hör ju till gamla skivbekanta. Ulla Löfgren och jag har debatterat den här frågan tidigare i vinter. Därför är ju ståndpunkterna ganska välkända vid det här laget, och jag tänker inte ta upp kammarens tid med att än en gång upprepa samma argument som vi radade upp för några månader sedan. Jag nöjer mig med att konstatera att läget inte har förändrats sedan vi diskuterade detta senast. Dessutom kan vi konstatera att vi socialdemokrater inte delar de borgerliga partiernas, enligt min uppfattning, litet ljusblå tro på att alla problem kan lösas genom avregleringar och privatiseringar. I reservation 3 för moderaterna ett litet märkligt och i mitt tycke haltande resonemang som landar i att Vägverket inte skall verka för att stärka kollektivtrafiken. Resonemanget haltar betänkligt. Det är på sitt sätt litet skrämmande att riksdagens näst största parti förespråkar en politik som så uppenbart struntar i de miljöintressen vi ändå alla gemensamt borde slåss för. Slutligen föreslår Folkpartiet i sin reservation att en central ledning av Polisens trafikövervakning inrättas. Man kan ha en viss sympati för det förslaget. Men Rikspolisstyrelsen arbetar för närvarande på regeringens uppdrag med att reformera trafikövervakningen. Därmed anser vi socialdemokrater att vi skall invänta effekterna av det arbetet innan vi i riksdagen går in och förändrar och petar i organisationen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag skall börja bakifrån med kollektivtrafiken. Hans Stenberg tycker att det är synd att riksdagens näst största parti skall ha en sådan inställning till miljöfrågorna. Då blir jag nästan full i skratt. I denna fråga har vi samma uppfattning som Miljöpartiet, nämligen att vi har länshuvudmännen för kollektivtrafiken, och de är bättre på att bedöma vilken sorts kollektivtrafik som är mest miljövänlig. Om man styr över detta så att Vägverket får möjligheter att med ekonomiska styrmedel prioritera vägtrafiken kan det faktiskt ske på bekostnad av ett miljövänligare kollektivtrafikalternativ. När det gäller bolagiseringen av Vägverkets produktionsdivision tycker jag att det är litet märkligt att socialdemokraterna i riksdagen har samma inställning som för ett halvår sedan. Det har nämligen kommit till min kännedom att Vägverket och SEKO-facket har ändrat uppfattning. Nu har man uppvaktat Vägverket om att en bolagisering bör genomföras.
Fru talman! Det är självklart så att länstrafikbolagen och i vissa fall kommunerna skall ha huvudansvaret för kollektivtrafiken. Något annat föreslås inte heller i propositionen. Vad som föreslås är att Vägverket skall ha möjlighet att tillsammans med andra aktörer vara med och stötta en utveckling av kollektivtrafiken. Jag har väldigt svårt att förstå hur ett stöd till kollektivtrafiken skulle kunna vara negativt. På det området har vi SLTF som under lång tid har varit paraplyorganisation för länshuvudmännen. SLTF har sedan ett par år tillbaka delvis splittrats i och med att de kommunala trafikbolagen har lämnat SLTF. Man har sämre ekonomiska resurser än tidigare. Därför finns det all anledning att staten går in och stöttar ytterligare. Länshuvudmännen har ytterligt knappa resurser. Vi vet allihop hur situationen är ute i kommuner och landsting. Det finns inget överflöd på pengar där. Jag har mycket svårt att förstå hur man, om man vill stötta kollektivtrafiken, kan anse att det är fel att staten och Vägverket går in och subventionerar kollektivtrafiken.
Fru talman! Det är det som oroar, Hans Stenberg. Om man lägger ett så tungt ansvar på Vägverket, som ju ändå är ett sektorsorgan för vägtrafiken, får man väl förmoda att de tänker ta det på allvar. Jag vill återigen citera regeringen som säger: "Vägverket bör i detta sammanhang och som en del i sin sektorsroll överväga hur ekonomiska styrmedel kan användas" Men det är ju inte säkert att det är kollektivtrafik på väg som är det bästa ur miljösynpunkt. Därför bör inte detta ligga på något särintresse. Jag tycker att SLTF:s roll också har speglat ett särintresse. Jag tycker att detta borde ligga lokalt och regionalt i stället där man bättre kan göra dessa överväganden.
Fru talman! Nu finns det ju även kollektivtrafik som varken är lokal eller regional, Ulla Löfgren. Vi har bl.a. en hel del långväga busstrafik. Dessutom finns det all anledning att även stimulera kollektivtrafik på väg. Konkurrensen för kollektivtrafiken handlar inte om buss kontra järnväg. Den stora och svåra konkurrensen för kollektivtrafiken är buss kontra privatbilism. Om vi nu stöttar kollektivtrafiken och får fler människor att åka buss minskar vägslitaget, vi får ner energiförbrukningen och vi får en bättre miljö genom att vi minskar utsläppen. Dessutom får vi positiva sociala effekter genom att man genom ett breddat underlag ger fler människor tillgång till kollektivtrafik. I dag är det väldigt många människor i landet som har svårt att ta sig mellan olika platser därför att man inte har bil och därför att det inte finns kollektivtrafik. Den gruppen skall vi inte heller glömma. Här har vi faktiskt en situation där alla goda krafter måste hjälpas åt. Därför är det viktigt att vi försöker samordna detta på bästa sätt. Där har Vägverket en viktig roll att spela. Vi tycker att det är viktigt att Vägverket åläggs att ta det ansvaret också tillsammans med andra aktörer. De skall inte ta över från de andra, utan hjälpa till och samordna.
Fru talman! Jag vill först och främst uttrycka min glädje över att jag har lyckats dra samma slutsatser beträffande kollektivtrafiken som Ulla Löfgren, som jag politiskt har väldigt stor respekt för. Hans Stenberg säger att trafikhuvudmännen inte har ekonomiska möjligheter att utveckla sin kollektivtrafik, och att de är hårt ansträngda. Då kan man t.ex., som Miljöpartiet har föreslagit, öka LTA-anslaget. Vi menar att det inte finns något underlag för att säga att det finns tillräcklig kompetens för att stärka kollektivtrafiken som sådan inom Vägverket. Vi anser att det är fel att verket, som regeringen också skriver, övertar ett ansvar samtidigt som de utvecklar sin utövningskompetens. Det stämmer inte helt och hållet att busstrafiken bara konkurrerar med vägtrafiken. Busstrafiken konkurrerar också med spårtrafik, inte minst i Mellansverige, inte långt ifrån där Hans Stenberg själv bor. Två andra anledningar till att Miljöpartiet inte vill bifalla propositionen är avsnittet om EU och avsnittet om Haningeleden. Vad gäller miljö är det självklart att dessa frågor skall ha en väldigt hög prioritet inom Vägverkets arbete. Miljöpartiet har aldrig någonsin påstått att det inte skulle vara på det sättet. Men är Vägverket redo? Finns det kapacitet för att ta det övergripande ansvaret och leda utvecklingen vad gäller miljö och trafik? Vi är inte säkra på det. Vi har nämligen inte fått något bevis på det hittills.
Fru talman! Jag tror att man gör en liten tankevurpa från Miljöpartiets sida här. Om man kräver att Vägverket skall vara helt fullfjädrat på alla områden för att kunna gå in och ta ett ansvar kommer man aldrig fram. Det viktiga är att peka ut en färdriktning, och säga att i den vill vi gå. Genom att ålägga Vägverket ett samlat ansvar för dessa frågor tvingar man verket att noga tänka igenom kollektivtrafikens roll och konkurrenskraft i hela uppbyggnaden av vägtrafiksystemet. Jag tror att det finns en oerhört viktig roll för Vägverket att spela här. Jag har mycket svårt att förstå att det skulle finnas någon motsättning mellan Vägverkets uppdrag och möjlighet att gå in och stötta kollektivtrafik på väg, och det uppdrag som länshuvudmännen har. Detta skall naturligtvis, i de fall det sker, ske i samarbete med berörda länshuvudmän. Vägverket skall ju inte gå in och ta över länshuvudmännens ansvar. Jag tror mig kunna kollektivtrafikfrågorna väldigt väl, efter ett tiotal år i ett kommunalt trafikbolags styrelse och efter att tidigare ha suttit i ett länstrafikbolags styrelse. Om jag skulle sitta i en sådan styrelse nu skulle jag med glädje hälsa möjligheten för Vägverket att vara med som ännu en aktör på området - att kunna hjälpa till och stötta kollektivtrafiken. Jag ser alltså ingen motsättning här.
Fru talman! Jag glömde nämna anslaget A2, som Miljöpartiet inte tycker skall användas till annat än vad rubriken anger att det skall användas till, nämligen drift och underhåll. Beträffande kollektivtrafiken kan vi inte anse det rimligt att Vägverket skall överta ett övergripande ansvar. Det är faktiskt det som det handlar om, och inte det som Hans Stenberg säger, att detta skall ske i samråd, och att man skall hjälpa till. Vi tycker att det är centralism, och vi tycker att utredningskompetensen skall kunna utvecklas inom varje region och stärka regionernas självstyre. Det är också helt i linje med en rapport från Boverket. Detta är våra skäl. Jag tycker inte att man kan säga att miljöaspekterna och miljötänkandet inom Vägverket förbättras genom att man ger verket ansvaret innan man är säker på att det finns förutsättningar för verket att skaffa sig kompetensen inom rimlig tid. Det finns statliga myndigheter som är verkliga spjutspetsar, och som har kompetensen. Därför menar vi att det är opraktiskt och onödigt att lägga över ansvaret på Vägverket. Det finns också ett annat aber som är ganska tungt i sammanhanget. Det är det faktum att Vägverket är medlem i en branschorganisation som inte har miljösyften högt upp på dagordningen.
Fru talman! Elisa Abascal Reyes säger att Vägverket kommer att överta det övergripande ansvaret. Men i dag är det faktiskt ingen som tar det övergripande ansvaret. Länshuvudmännen tar sitt ansvar inom respektive län, men ingen känner ansvar för helheten. Här tycker jag att staten skall ta ett ansvar, och då är det naturligt att Vägverket är statens förlängda arm i sammanhanget. Jag har respekt och förståelse för att man värnar om A2-anslaget till drift och underhåll av vägar. Naturligtvis finns det anledning att vara orolig för att anslaget är för litet. Vi vet också att Kommunikationskommittén har lagt fram ett betänkande som innebär en väsentlig uppräkning av A2-anslaget som andel av de totala väganslagen. I kommande budgetarbete måste man självfallet beakta att Vägverket inom sitt drifts och underhållsanslag även skall bekosta det övergripande sektorsansvaret. Det måste vara en avvägning mellan vad man vill lägga på drift och underhåll, och vad man vill lägga på nyinvesteringar. Om man lägger in nya saker i drift och underhåll måste detta självfallet beaktas i samband med att budgeten fastställs.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna nr 1, 6 och 12. Detta innebär givetvis att Vänsterpartiet även står bakom de andra reservationerna, men för att spara tid i kammaren är det dessa tre reservationer som Vänsterpartiet yrkar bifall till. I dag skall vi debattera betänkandet Säkerhetsskydd. Det är ett positivt betänkande, där regleringarna när det gäller säkerhetsskyddsförordningen och personalkontrollkungörelsen ses över. Dessa regleringar läggs nu ihop i en ny lagstiftning som heter säkerhetsskydd. Detta är väldigt positivt. Vi i Vänsterpartiet anser dock att man gör detta litet grand i fel ordning. Säkerhetsskyddet och personalkontrollen bygger till allra största delen på polisregistret. Det är nu under översyn, och ett förslag som skall handla om vad som skall finnas i registret, och vilka olika delar det skall ha, väntas först nästa år. Där finns såväl analysregister som andra olika delar. Det känns litet avigt. Det är ungefär som om man skulle bygga ett hus och börja med vinden i stället för grunden. I personalkontrollen och säkerhetsskyddet är nämligen Polisens register den viktigaste grunden för den information man bygger upp regelverket kring. Det blir fel att bygga upp ett regelverk som vi i dag inte riktigt vet vad det kommer att grunda sig på. Detta gör att det blir ganska svårt att ta ställning till om detta verkligen är ett bra regelverk. Är det fullständigt? Eller kommer det nya bitar i det nya registerförslaget som innebär att vi behöver reglera detta på ett annat sätt? På grund av detta har Vänsterpartiet yrkat avslag på propositionen. Vi vill vänta på den nya polisregisterlagstiftningen, för att man i grund och botten skall kunna bygga upp ett effektivt säkerhetsskydd från denna. Utskottsmajoriteten kommer att ställa sig bakom förslaget om det nya säkerhetsskyddet. Det finns ändå en del punkter som Vänsterpartiet vill peka på där det är viktigt att man ser över och gör förändringar. Den ena delen handlar om säkerhetsskyddsavtal mellan myndigheter och en anbudsgivare eller leverantör. Det finns enligt regeringen ingenting som hindrar att säkerhetsskyddet kan utökas eller att det i övrigt preciseras vad som behövs i en särskild upphandling. Detta kan enligt Vänsterpartiets uppfattning kunna tolkas som att kommersiella skäl skall godtas för skyddsklassning. Vi har haft ett exempel där det skett en diskussion kring detta, nämligen DAFA-fallet. Vi i Vänsterpartiet kan inte acceptera en bestämmelse som kan ges en sådan innebörd. Nu kan sägas att det bara finns en teoretisk möjlighet att det av kommersiella skäl kommer att finnas krav på ett avtal mellan myndigheter och anbudsgivare. Men det kan även gälla huruvida homosexuella skall ses som en säkerhetsrisk i ett företag. Det är teoretiska diskussioner. Men när man har en lag som bygger på att det finns en personkontroll, och där det finns integritetsaspekter, är det viktigt att den lagen är så klar och tydlig att det inte kan tolkas in att någonting annat än säkerhetsaspekter skall godtas som skäl för skyddsklassning. Regeringen bör därför återkomma med en förändrad formulering just i den delen så att den risken inte kan uppkomma. När det gäller riktlinjer för vilka beslut som skall fattas i säkerhetsskyddsfrågor är det av mycket stor vikt att regeringen när den till myndigheter delegerar rätten att bestämma om placering i säkerhetsklass anger mycket klara riktlinjer för vad som skall gälla för placeringen. Det gäller särskilt beträffande de lägre säkerhetsklasserna. I dag finns det en oro även bland de myndigheter som skall handskas med detta att det kommer att fattas slentrianmässiga beslut om säkerhetsklassningar och att det blir ett så stort antal kontroller att själva kvaliteten på kontrollen kan bli lidande. Det är därför oerhört viktigt att det blir tydliga och klara riktlinjer i den här frågan. Vi i Vänsterpartiet ställer oss väldigt positiva till att man inrättar en registernämnd. Vi anser att det är otroligt viktigt att nämnden inrättas som ett överprövningsorgan i förhållande till Rikspolisstyrelsen. Registernämnden bör ha en kvalificerad och bred sammansättning. Vi skulle gärna se att det t.ex. fanns några jurister, historiker, sociologer och statsvetare i nämnden. Det är angeläget att nämndens ledamöter är helt oberoende av statsmakten och polisen och att de i sin yrkesutövning är vana vid en hög grad av självständighet och kritiskt tänkande. Där ser jag positivt på att utskottsmajoriteten i betänkandet skriver att det är av stor vikt att regeringen till ledamöter av nämnden utser personer som inte bara har gott omdöme utan som även har stark personlig integritet och åtnjuter allmänhetens respekt. Där har vi i Vänsterpartiet till viss del blivit tillmötesgångna i den frågan. Men vi skulle gärna se att registernämnden utvecklades på ett annat sätt än det föreslagna. När det gäller registerkontroll vid utländska förhållanden kan vi i Vänsterpartiet notera att det här döljer en koppling till Schengen och Europol konventionen som inte preciseras och som inte finns med i propositionen. Men eftersom riksdagen inte har tagit ställning till detta bör den inte i dag besluta om de föreslagna regeländringarna. När det gäller riktlinjerna för Säkerhetspolisens register är det viktigt att den parlamentariska insynen i Säkerhetspolisens registreringsverksamhet förbättras. Därför anser vi i Vänsterparitet, precis som Säpokommittén gjorde, att de hemliga föreskrifterna skall ändras och bli årliga riktlinjer för Säkerhetspolisen utfärdade av regeringen efter samråd med Utrikesnämnden. Vi skulle gärna se att den förändringen kommer till stånd. Fru talman! Med detta yrkar jag återigen bifall till reservationerna 1, 6 och 12, men vi står givetvis bakom också de andra reservationerna.

Fru talman! Regeringen har nu beslutat att föreslå riksdagen en ny reglering av den s.k. personalkontrollen. Personalkontrollkungörelsen innebär att tusentals tjänster skyddsklassats. Den som söker en tjänst kontrolleras mot Säpos register och kan nekas jobb utan möjlighet att försvara sig mot de hemliga anklagelserna. En bestämmelse säger visserligen att uppgifterna skall kommuniceras med, dvs. delges, den som kontrolleras. Men det är en bestämmelse som Säpo aldrig har följt. Det fall som drevs längst gick till Europadomstolen. Det kallas för Leandermålet. Det är just en konsekvens av detta. Det gällde en snickare som fick jobb i Karlskrona på ett marinmuseum men sparkades sedan kan kontrollerats av Säpo. Han hade inga möjligheter att försvara sig mot påståendena om att han skulle vara en fara för rikets säkerhet. Han vet ännu i dag inte vad han anklagades för. Det är just sådana konsekvenser som Miljöpartiet inte tycker är särskilt positiva. Det gäller människor som blir koncentrerade på sådana här saker och som aldrig får någon rätt. Genom att det nu blir en lag kommer personalkontrollen också att bli riksdagens angelägenhet och inte som tidigare en fråga utanför parlamentarisk kontroll. Det är en klar förbättring och leder förhoppningsvis till en större öppenhet och bättre insyn i systemet med personalkontroll. Men som alltid i sådana här frågor kvarstår allvarliga problem. Det är synd att regeringen nu inte en gång för alla tagit chansen att åtgärda dem. Fru talman! Jag skall förklara vad jag menar och försöka peka på några områden där förbättringar måste ske. I utredningarna har man medgett omfattningen av kontrollen. Över 400 000 tjänster och uppdrag är placerade i skyddsklasser med rätt och plikt till personalkontroll omfattande närmare 100 olika myndigheter och med stöd av avtal mer än 5 000 privata bolag. Antalet kontroller uppgick under den senaste perioden, 1993/94, till knappa 135 000, och i inte mindre än 2 306 fall kom kontrollen att medföra att man beslöt utlämna uppgifter om den kontrollerade. Den svenska personalkontrollen är alltså omfattande. Det gäller inte minst om man jämför internationellt. Det oroväckande är härvid den bristande kontrollen över systemet. Trots att utredningar ligger till grund för regeringens proposition finns det inte någon samlad förteckning över antalet skyddsklassade tjänster. Av den enkät som Säpokommittén gjorde framgår bl.a. att flera myndigheter uppenbarligen saknar fullständig kontroll. Vid en bedömning av hur personalkontrollsystemet skall vara utformat i framtiden måste en utgångspunkt vara att så långt som möjligt begränsa användningen av ett sådant system. Nuvarande system innebär först och främst ett ansenligt ianspråktagande av resurser, såväl hos Säpo som hos de personalkontrollerande myndigheterna. Framför allt medför det stora antalet personalkontroller med åtföljande hantering av känslig information betydande risker från rättssäkerhets och integritetssynpunkt för dem som blir kontrollerade. Miljöpartiet anser därför att regeringen måste överväga om inte det totala antalet skyddsklassade tjänster där kontrollen är så grundlig som i dag skall minska. Fru talman! Regeringens förslag till ny kommunikationsregel är identisk med personalkungörelsens nuvarande, trots att f.d. Säpochefen Börjesson i sin utredning klart markerat att huvudregeln måste vara att kommunikation skall ske. Det måste vara självklart att den som uppgiften avser skall veta vilka uppgifter om henne som anses vara av sådan betydelse att de anses innebära att man inte kan antas vara medborgerligt pålitlig, som det heter i dessa sammanhang. Innan man kommunicerar uppgifterna med den kontrollerade kan eventuella förväxlingar och andra missförstånd redas ut, vilket också kunde ha skett i Leanderfallet. Dessutom är det en klar fördel om man kan undvika onödiga hemlighetsmakerier, vilka ger näring åt de ständigt återkommande diskussionerna om åsiktsregistrering. Fru talman! I realiteten innebär ett beslut om att lämna ut uppgifter ur Säkerhetspolisens register att den kontrollerade med några få undantag inte kommer att få tjänsten. Alla tveksamma utlämnandebeslut fattas med stöd av politikerna i Rikspolisstyrelsen efter beslut av regeringen själv. Vilken säkerhetschef eller personalchef väljer i ett sådant läge bland flera arbetssökande den som Säpo och kanske t.o.m. regeringen betraktar som en säkerhetsrisk? Hela frågeställningen blir uppenbart retorisk. Vi anser därför att ett beslut att inte kommunicera uppgifterna med den kontrollerade skulle kunna överklagas till domstol. Den föreslagna registernämnden kan inte ersätta den fristående roll en domstol har. För att inte riskera att den polisiära säkerhetstjänsten upplevs som en stat i staten kan det för ett demokratiskt samhälle vara viktigt med en prövning i domstol. De ärenden där en underställning skulle bli aktuell torde komma att bli alltför få för att några större olägenheter skulle kunna uppkomma för de domstolar som har att pröva frågan. En ordning med domstolsprövning av redovisat slag gäller i dag i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. När det gäller register där det på grund av att de hålls hemliga är omöjligt för den enskilde medborgaren att använda sig av de lagar och regler som berättigar honom eller henne till att ha tillgång till innehållet i myndigheternas handlingar är det desto mer nödvändigt att det finns ett effektivt rättsmedel inför en oberoende domstol. Det måste alltså vara ett absolut krav att en domstol skall kunna avgöra en registeruppgifts värde och också om det förekommit ett rent skrivfel eller en identitetsförväxling. Den enskilde måste ha rätt att föra talan mot uppgifterna i ett register som är resultatet av ett grundläggande misstag även om källan till informationen hålls hemlig och endast är känd för den oberoende domstol som är behörig att avgöra överklagandet. Man kan i detta sammanhang se på en annan EU medlem, nämligen Tyskland, ett land som verkligen haft stora problem med både inhemsk terrorism och omfattande spioneri. Där får man i yrkesförbudsfallen ta del av vad som hålls emot en när ens medborgerliga pålitlighet är satt i fråga. Man har också möjlighet att få beslutet prövat i flera instanser. Miljöpartiet anser slutligen att det bör införas en bestämmelse om att uppgifter som har hämtats ur ett registerkontrollärende inte får användas för andra ändamål än dem som har föranlett kontrollen, eftersom uppgifterna kan vara av mycket känslig natur för den enskilde. Säkerhetsskyddsutredningen har föreslagit en uttrycklig regel som säger just detta, och remissinstanser har också tillstyrkt utredningens förslag. Regeringen har dock avslagit förslaget utan närmare förklaring. Man säger att det här finns i 14 kap. sekretesslagen. Jag anser att utredningens förslag bör tas in i en speciell paragraf i säkerhetsskyddslagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 7, och 9 men står naturligtvis bakom samtliga Miljöpartiets reservationer. Jag kommer också att stödja

Fru talman! Det förslag till säkerhetsskyddslag som riksdagen nu behandlar grundas på Säpokommitténs förslag och Säkerhetsskyddsutredningens betänkande. Jag menar att det är ett väsentligt framsteg att den nuvarande personalkontrollkungörelsen ersätts av en lagstiftning som Sveriges riksdag får möjlighet att ta del av och fatta beslut om. Det har varit otillfredsställande att de viktiga frågorna om personalkontroll har handlagts i kungörelseform och alltså beslutats av regeringen. Därför hälsar jag personligen med stor tillfredsställelse det förslag som regeringen har lagt fram. Regeringen föreslår att det skyddsvärda intresset för säkerhetsskyddet utvidgas så att det förutom rikets säkerhet också omfattar bl.a. ett skydd mot terrorism - en viktig faktor i sammanhanget. Andra förändringar som föreslås är att bestämmelserna om personalkontroll även skall omfatta anställda vid kommuner och landsting, detta med tanke på att kommuner och landsting har fått en annan och viktigare roll när det gäller vårt totalförsvar. Till utskottets betänkande har det avgivits ett antal reservationer från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag skall kommentera några av dessa reservationer. I reservation 1 föreslås avslag på propositionen med hänvisning till att förslaget bör behandlas i sammanhang med Registerutredningens förslag, när denna är klar med sitt arbete. Registerutredningen, menar jag, har knappast en sådan betydelse för de övergripande ställningstagandena att det finns skäl att nu avvakta med att i lag reglera frågan om personalkontroll och säkerhetsskydd. Jag tycker det är angeläget att vi gör det så snart som möjligt. De eventuella konsekvenser som följer av Registerutredningen - jag är inte säker på att det blir några över huvud taget - får man då beakta i det sammanhanget. När det gäller säkerhetslagstiftningens övergripande inriktning kan denna knappast påverkas av Registerutredningens vidare arbete. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. När det sedan gäller reservation 2 om säkerhetsskyddsavtal gjorde Alice Åström en parallell med det s.k. DAFA-ärendet. Det är inte riktigt adekvat i det här sammanhanget. DAFA Data AB hade rätt att företa personalkontroll och också att själv göra skyddsklassningen, dvs. bestämma över antalet skyddsklassade tjänster. Det som avslöjades i det fallet och som naturligtvis var otillfredsställande var att DAFA hade gjort det enkelt för sig och skyddsklassat alla tjänster. Detta har dock inte riktigt relevans för frågan om hur säkerhetsskyddsavtalen skall upprättas. Skall det vara någon mening med säkerhetsskyddsavtalen, som inte bara reglerar personalkontroll utan även andra säkerhetsskyddsaspekter som tillträdesskydd och liknande, måste man från fall till fall kunna ingå sådana avtal och också kanske ställa kraven högre än de minimikrav som finns i själva lagstiftningen. När det gäller Miljöpartiets reservation nr 3 om indelning i säkerhetsklasser är det min och utskottsmajoritetens uppfattning att när man nu går över i det nya systemet med säkerhetsskyddsklasser måste man också verka för att minimera antalet skyddsklassade tjänster. Vi har i dag ett ganska stort antal skyddsklassade tjänster - 400 000 i skyddsklass 2, tror jag att det var enligt den enkät som Säpo-kommittén gjorde. Att antalet är så stort beror på att alla värnpliktiga också är föremål för personalkontroll - det måste man komma ihåg. Det är nog ingen här i kammaren som vill släppa på kravet att värnpliktiga skall kontrolleras, exempelvis med avseende på om de har begått särskilt allvarliga brott med vapen inblandade och liknande. Detta är en faktor som spelar roll när det gäller omfånget på antalet skyddsklassade tjänster. Vid den genomgång som myndigheterna nu måste göra för att kunna gå över till det nya systemet är det dock angeläget att man prövar möjligheterna att så långt det går begränsa antalet skyddsklassade tjänster. Det säger också utskottet i sitt betänkande. Det är väl också en uppgift för regeringen när man utfärdar närmare föreskrifter om hur den här skyddsklassningen skall gå till att se till att man får myndigheterna och andra att visa återhållsamhet. Också när det gäller frågan om kommunikation har Vänsterpartiet reserverat sig. Där slås det nu fast i lagstiftningen att man skall kommunicera uppgifterna, dock naturligtvis inte utan undantag. Är det uppgifter som exempelvis skulle röja Säkerhetspolisens källor, den närmare inriktningen av Säkerhetspolisens verksamhet, arbetsmetoder, spaning och utredning eller t.o.m. pågående förundersökningar kan man ju inte gärna kommunicera dem till den enskilde - det säger sig självt. Men huvudprincipen framöver skall vara kommunikation, så att den enskilde får möjlighet att yttra sig och anföra synpunkter på de uppgifter som framkommit vid personalkontrollen. Eftersom Leanderfallet har åberopats vill jag inom parentes påpeka att Sverige i det fallet blev friat i Europadomstolen. Om man ser på utländska system finner man att det inte är så att man där kommunicerar alla uppgifter, av det naturliga skälet att alla uppgifter inte kan kommuniceras. Jag ser det som mycket angeläget att vi snabbt får till stånd en registernämnd. De planer som nu gäller är att en sådan skall kunna inrättas från den 1 juli i år. En registernämnd med en lämplig sammansättning skulle väsentligt öka både insynen i och kontrollen över personalkontrollen och Säkerhetspolisens register i övrigt. Jag tror att det är angeläget att den kommer till stånd och att den får den sammansättning som utskottsmajoriteten uttalar sig för, med personer med gott omdöme och stark personlig integritet. Fru talman! Med dessa korta kommentarer till några av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det gäller frågan om kommunicering. Vi i Vänsterpartiet är mycket klart medvetna om att det finns fall där man inte kan lämna ut uppgifterna, just av de skäl som Lars-Erik Lövdén nämnde från talarstolen. Men det är ändå skillnad mellan att säga "om hans eller hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda" och att säga "om inte synnerliga skäl talar häremot". Just de uppgifter som Lars-Erik Lövdén räknade upp kan givetvis vara synnerliga skäl som talar emot, men vi tycker inte att man allmänt kan ha det förhållandet till bestämmelserna i sekretesslagen. Det finns även fall där det här bör prövas på ett helt annat sätt, men det innebär inte att man släpper kontrollen fullständigt.

Fru talman! I det här ärendet behandlas en motion från Folkpartiet, som har tagit upp frågan om överskottsinformation vid användning av olika tvångsmedel. Det är en fråga som har varit uppe vid flera tillfällen. Redan för 20 år sedan uttalade sig Lagrådet om detta i ett yttrande till justitieutskottet. Lagrådet ifrågasatte huruvida det kunde anses förenligt med regeringsformen att utan direkt stöd i lag utnyttja avlyssnat material för annat ändamål än det som föranlett tillståndet till avlyssningen. Lagrådet anförde också en rad skäl av mer praktisk natur för lagregleringen. Under de här 20 åren har kontrollen av människorna inte blivit mindre utan större. Användningen av hemlig telefonavlyssning har inte blivit mindre - nu har vi också kameraövervakning, och vi diskuterar även frågor som buggning. Men fortfarande finns det ingen reglering av användandet av överskottsinformationen t.ex. vid hemlig telefonavlyssning. Det är en ytterst aktuell fråga. I ett rättssamhälle är det oerhört viktigt att man har en balans mellan effektivitet i brottsbekämpningen och skyddet för den personliga integriteten. Om man nu anser att polisen skall få använda sig av effektiva tvångsmedel är det oerhört viktigt för rättssäkerhetens skull att det också finns ett mycket väl ordnat regelsystem kring det här. Det anförs att det är svårigheter att genomföra ett förslag om att reglera överskottsinformation. Om man nu vid en hemlig telefonavlyssning som rör ett narkotikabrott skulle få uppgifter som handlar om en grov misshandel eller någonting annat skulle man då inte få använda den informationen. En lagreglering skulle medföra så strikta regler kring det här att man inte kunde klara upp brott. Då tror jag att det är viktigt att man också pekar på att det här inte skulle behöva innebära att all användning av överskottsinformation i fortsättningen skulle bli omöjlig. Men att det, som det nu är, inte finns någon typ av reglering av vilken typ av information man får använda, vilket straffvärde brottet i fråga skall ha, hur informationen får lagras och användas är ytterst otillfredsställande. Med hänsyn till att de här signalerna var så tydliga redan för 20 år sedan ser vi från Vänsterpartiet det som ytterst otillfredsställande att man fortfarande inte har kommit med någon reglering. Därför yrkar jag bifall till reservationen. Vi stöder därmed Folkpartiets motion i denna fråga.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Den gäller förslag till lagreglering av polisens användning av överskottsinformation, som vi hörde Alice Åström prata om här. Det är väl inte så mycket att tillägga. Det väsentligaste är att användningen av överskottsinformationen lagregleras. För att få avlyssna en person krävs det i dag att han eller hon är skäligen misstänkt för brott av en viss svårighetsgrad. Tillstånd att avlyssna personer prövas av rätten på ansökan av åklagare. Det betyder då mycket hur det extra material som kommer fram handhas. Det är viktigt att uppgifter som inte har samband med brottet men som ändå bedöms som intressanta ur någon aspekt inte får disponeras fritt. Som vi hörde här och som jag vill understryka går vi mot ett ökat kontrollsamhälle. Vi har fått indikationer på det genom att vi nu har fattat beslut om hemlig fjärrstyrd övervakningskamera. Användningen av det överskottsmaterial som uppkommer där är inte heller lagreglerad. Det är mycket integritetskränkande, eftersom man för kameran mot t.ex. en port eller ett hus, där vanligt folk passerar hela tiden. Hur handskas man med den information som man får där? Till detta kommer att Registerutredningen, där Mats Börjesson sitter, har lagt fram förslag om väldigt många register. Den information som vi kan få med tvångsmedel kan lagras i olika register. Jag tycker att det är synnerligen allvarligt. Jag behöver inte gå in detaljerat på 20 års svängande fram och tillbaka. Många gånger under de 20 år då frågan har varit uppe har man sagt: Javisst, det här skall lagregleras. Det är viktigt att vi gör det. Sedan kommer en ny utredning och säger: Nej, det är nog inte så farligt. Så håller det på fram och tillbaka. Den senaste gången var det Polisrättsutredningen. Där sade man: Nja, det finns nog inte några skäl för att göra det. Men då sade faktiskt flera remissinstanser att man visst tyckte att det behövdes. Men eftersom det har varit så här fram och tillbaka kommer vi inte att släppa frågan. Det visar ju tydligt att den här frågan är aktuell fortfarande, och jag hoppas att Justitiedepartementet tar det ad notam. De behöver komma till skott, för de överväger ju nu hur de skall göra. Jag hoppas att de genom denna reservation, som är gemensam för Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet, kan komma till skott och se att detta verkligen behöver regleras.